Fru talman! Göte Jonsson tycker inte att det finns skäl för en höjning av det allmänna barnbidraget om inte momsen höjs. På den punkten har vi en annan mening. Vi inser nu att inflationstakten under 1983 till följd av den socialdemokratiska politiken kommer att bli så hög, att det enbart av det skälet finns anledning att höja det allmänna barnbidraget. Jag tror att det hade funnits skäl till det även med den lägre inflationstakt som hade blivit en följd av mittenregeringens politik, och jag tror mig kunna säga att ett förslag om ett höjt barnbidrag hade funnits med i en budgetproposition från 115 mittenregeringen, om den hade fått fortsätta under innevarande period. Om man hänger upp höjningen av det allmänna barnbidraget på momshöjningen, då finns det ju egentligen heller inte skäl att höja flerbarnstillägget. Men både moderaterna och vi anser att det finns skäl att höja det. Därför är jag litet förvånad över att det just är frågan om momshöjning eller ej som för moderaternas vidkommande villkorar höjningen av det allmänna barnbidraget. Det finns skäl att ge både familjer med få barn och familjer med många barn ett handtag i form av ett extra ekonomiskt stöd under de svåra tider som nu stundar. Vi vill ha en rejält tilltagen höjning för familjer med många barn, men också en viss höjning för övriga barnfamiljer. Det hade varit bra om vi också på den punkten kunnat uppnå enighet på den icke-socialistiska sidan.
Fru talman! Jag sade inte att det inte i och för sig fanns skäl att höja det generella barnbidraget, utan jag sade att frågan i det här läget inte skulle ha aktualiserats om inte momshöjningen hade gjort det. I propositionen liksom i utskottsbetänkandet finns nämligen en given koppling mellan dessa båda storheter. Dessutom är det så, Ingemar Eliasson, att om man föreslår höjningar, då skall man också klart redovisa en medelsanvisning. Vi måste också i det här sammanhanget ta hänsyn till relationen mellan budgetunderskott och nya, specialdestinerade bidrag i olika former. Jag tror att Ingemar Eliasson och jag är överens om att det viktigaste för barnfamiljerna är att vi håller tillbaka budgetunderskott och inflation i stället för att, som den nuvarande regeringen gör, elda under just den brasan. När det sedan gäller frågan om flerbarnstillägget vet Ingemar Eliasson att ett gammalt moderat krav har gällt just detta. Vi har varit eniga på den borgerliga kanten om behovet av flerbarnstillägg. Det beror helt enkelt på att just familjer med flera barn drabbas speciellt hårt i tider med inflation och kostnadsökningar. Deras möjligheter att kompensera sig är mindre än alla andras. I det fallet finns inte samma givna koppling till momsfrågan som när det gäller höjningen av det generella barnbidraget. Det är en divergens i dessa båda krav. Oftast är det dessutom så att man i en familj med många barn som regel bara har en förvärvsinkomst. Mot just dessa familjegrupper slår vårt orimliga skattesystem allra hårdast. Det är ytterligare en motivering till att vi bör höja flerbarnstillägget, även om vi skulle slippa ifrån den olyckliga momshöjningen.

Fru talman! Jag har för avsikt att beröra de områden i socialutskottets betänkande som gäller barnbidraget, flerbarnstillägget och skattebidragen till kommunerna. De stolta löftena under valet, på affischer och i valtal, om att barnfamil jerna skulle skyddas blir det inte mycket av. Det har vi fått veta i samband Nr 50 med behandlingen av den här frågan och likaså genom den diskussion som förts. När det gällde barnbidraget talades det inte om att en höjning av det skulle villkoras med en momshöjning. När sedan propositionen kom hade, som det Upphävande av har påmints om här förut, socialdemokraterna gjort helt om, till det bättre, beslutet om och föreslog i stort sett en fördubbling av flerbarnstillägget. Från centern karensdagar, hälsade vi det välkommet, därför att det var det krav vi gick ut med i m.m. valrörelsen. Men nu händer det intressanta att socialdemokraterna villkorar även detta med momshöjningen. Därför är det frågan om det blir någonting kvar till barnfamiljerna. Beträffande barnbidragshöjningen har vi från centerns sida ansett att barnfamiljernas situation är sådan att det bör ske en höjning oavsett om momshöjningen blir av eller inte. Här vill jag säga till Göte Jonsson att om vi skall se det fördelningspolitiskt också så finns det all anledning att även höja barnbidraget nu, oavsett om det blir en momshöjning eller inte. Beslutet om statsbidrag till kommunerna — jag skall ta upp den frågan nu — fattade vi 1981. Vi hade under flera år gjort en översyn av statsbidragsbestämmelserna, och det hade framgått klart och tydligt från kommunalt håll att de gällande reglerna många gånger var sådana att de fördyrade och försvårade barnomsorgsutbyggnaden. Så fick vi ett förslag till nytt statsbidragssystem. Det grundades på tre viktiga hörnstenar, nämligen att all kommunal barnomsorg skulle värderas lika och ges statligt stöd, att alla barn skulle få del av en pedagogisk verksamhet och slutligen att besluten skulle kunna decentraliseras och reglerna förenklas. Socialdemokraterna motsatte sig då den propositionen. Enligt förslaget i propositionen skulle bestämmelserna ha trätt i kraft den 1 januari 1982, men på grund av att moderaterna satte sig på tvären blev det uppskjutet så att reformen enligt beslutet nu skall träda i kraft den 1 januari 1983. Nu vill socialdemokraterna ändra på detta. Nu säger de, enligt sitt vallöfte, att de skall återställa statsbidragen till kommunerna. Ja, i så fall, får kommunerna dyrt betala det med en höjd moms. Därtill vill inte socialdemokraterna — det deklarerades när vi tog beslutet — ha statsbidrag till deltidsförskolan och man vill inte ha statsbidrag till den öppna förskolan, som vitycker är väldigt viktig, inte minst ur pedagogisk synpunkt. Jag måste ställa frågan till socialdemokraterna: Vad är anledningen till att ni är emot deltidsförskolan? Riksdagen har beslutat att kommunerna är skyldiga att ge plats i deltidsförskola till alla sexåringar. Men socialdemokraterna vill inte vara med och betala det. Det är ett mycket besynnerligt fördelningssystem ni har. Det här beslutet var välkommet för kommunerna, därför att det är en social rättvisefråga att staten stöder och uppmuntrar pedagogisk verksamhet också för barn med hemarbetande föräldrar. Genom det beslutet, som ännu gäller, får barn som bor i kommuner med låg sysselsättning och litet behov av heltidsomsorg del av det statliga stödet till kommunernas barnomsorg. Vi ansåg att detta var viktigt, och det är angeläget att se till att det skapas rättvisa mellan kommunerna i detta avseende. 117 Reservation 8, som bär mitt och Ulla Tillanders namn, gäller helhetssynen på barnfamiljernas situation och just hur vi skall arbeta framöver. Jag vill också klart säga att valfriheten är en grundsten i centerns familjepolitik. Det hävdar uppfattningen att det är föräldrarna själva som skall välja vilken omsorgsform de önskar för sina barn. Men det är bara att konstatera att här går en klar principiell skiljelinje i synen på barnomsorg mellan socialdemokraterna och centern. Socialdemokraterna vill ensidigt satsa på den institutionella barnomsorgen. De vill inte erkänna att arbetet med vård av barn i hemmet har ett värde. Vi hävdar att all barnomsorg är betydelsefull, oavsett om den utförs i hemmet, i daghem, familjedaghem, fritidshem eller i någon annan av samhällets barnomsorgsformer. Socialdemokraterna anser att det behövs en ny kommission, som skall se över de olika stödformerna när det gäller barnomsorgen och familjepolitiken i stort. Vi menar att det i dag finns så mycket material som redovisar barnfamiljernas situation att det inte behövs några stora kommissioner. Socialdemokraterna tycks ha fått något slags klockarkärlek till kommissioner. Men en sådan utredning kan innebära att man fördröjer lösningen av de här frågorna. Vi är angelägna om att få fram ett förslag som är byggt på en helhetssyn på detta område. Om vi, så som vi har anfört i vår reservation, skall kunna möta de varierande behov som finns, krävs såväl barnbidrag, flerbarnsstöd och vårdnadsersättning som tillgång till barnomsorg. Därvid måste man se till hela försörjningsbördan och skatteförmågan, och därför är det angeläget att även det tas med i bilden. Vi anser det således värdefullt med en samlad översyn, och det är viktigt att vi får in alla de här aspekterna. Socialdemokraterna här i riksdagen är mycket rädda för frågan om vårdnadsersättning. De vågar inte beröra det i positiva ordalag, medan socialdemokraterna ute i landet mer och mer börjar inse de stora orättvisor som i dag finns inom barnomsorgen. Vi återkommer med en motion under den allmänna motionstiden, där vi kommer att ta upp de här olika frågorna och ge dem en samlad belysning. Vi har under årens lopp kämpat för denna samlade syn på barnomsorgen, och det kommer vi alltjämt att göra. Fru talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 2, 8 och 14 och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Den ekonomiska krisen drabbar vanliga löntagare mer och mer. Värst utsatta är barnfamiljerna. Priserna stiger snabbare än lönerna, och det har de gjort ganska länge. Men vissa priser — matpriserna och hyrorna — stiger mer än andra. På två år har priserna totalt stigit med 39 20. Matpriserna har stigit med 44 90 och hyrorna med 41 20. Under den borgerliga sexårsperioden ökade matpriserna med 100 26 och hyrorna med 85 96. Priserna — framför allt på mat — och hyrorna måste inte bara hållas nere; de måste också sänkas. Vänsterpartiet kommunisterna har föreslagit ytterligare en halv miljard Nr 50 fram till den 1 juli i ökade matsubventioner. Vi har också föreslagit en Onsdagen den differentierad moms, som skulle kunna göra maten billigare. 15 december 1982 Vi har i vänsterpartiet kommunisterna sedan 1969 drivit kravet Bort med moms på maten. Skulle man — jag säger detta bara som ett räkneexempel — befria bara mjölken från momsen skulle det för en vanlig familj betyda en tusenlapp om året. Maten och hyran tar i dag 75 90 av barnfamiljernas inkomster. Dessa poster slår alltså mycket hårt. Barnbidragen har man höjt under åren, men barnbidragens köpkraft har på två år urholkats med 14 96. Likaså har bostadsbidragen minskat i fasta värden. Över 200 000 hushåll har förlorat sina bostadsbidrag. De flesta av dessa hushåll är barnfamiljer. Samtidigt har de flesta familjer drabbats av kraftigt höjda taxor och avgifter, därför att kommunernas ekonomi blivit så dålig, bl.a. på grund av minskade statsbidrag. Vpk har under många år föreslagit att barnbidragen skall för det första värdesäkras och för det andra kraftigt höjas. Vi har föreslagit att barnbidragen inom en femårsperiod skall utgå med 25 96 av basbeloppet. Det skulle betyda ett barnbidrag på 1 000 kr. mer per barn och år i dagens priser än det som nu föreslås. Men vi har i nuvarande situation accepterat regeringens förslag till höjning, även om vi tycker att den är för låg. Vpk är däremot inte överens med socialdemokraterna om höjningen av flerbarnsstödet. Vi har principiella betänkligheter mot det tillägget och mot en ökning av det. Systemet innebär en premiering av stora familjer och kan ses som en stimulans för kvinnorna att stanna hemma i stället för att kräva sin rätt till arbete och barnomsorg. Det skall konstateras att socialdemokraterna tidigare har varit lika starka motståndare till flerbarnstillägget som vpk är. Det socialdemokratiska partiet har här gjort en helomvändning. Vpk föreslår att de pengar man nu vill lägga på flerbarnstillägget i stället skall läggas på det allmänna barnbidraget, så att det höjs något ytterligate; Men det som verkligen skulle hjälpa barnfamiljerna ekonomiskt är sänkta hyror och sänkta matpriser. Vad regeringen hittills gjort är att försämra många familjers situation genom den stora devalveringen. Man försämrar den ytterligare genom en tänkt momshöjning. Barnbidragshöjningen ger 25 kr. mer i månaden åt en barnfamilj, men momshöjningen kostar samma familj 50 kr. mer i matpengar. Så blir det verkliga förhållandet. Det tycker jag är en lurendrejerikarusell. Så till en annan viktig fråga för alla barnfamiljer — frågan om barnomsorgen och utbyggnaden av den. Vänsterpartiet kommunisterna vill förbättra stödet till barnomsorgen. Vi ser det förslag som regeringen nu har framlagt som ett första steg för att öka statsbidragen till barnomsorgen. Men det gamla systemet räcker inte för att trygga en bra och tillräckligt utbyggd barnomsorg. Det vet vi sedan gammalt. Kraftigt höjda statsbidrag, kopplade till minimikrav vad gäller personaltäthet, där staten svarar för kommunernas personalkostnader är vad som behövs för att kommunerna skall våga sätta i gång utbyggnaden. På sikt bör staten ta över hela det ekonomiska ansvaret för barnomsorgen. Det är bra att det förs överläggningar angående en ny plan för att få i gång utbyggnaden, som har bromsats upp på senare tid. Som det nu ser ut i de redovisningar som man kan få från socialstyrelsen blir den tänkta femårsplanen en tioårsplan. Femårsplanen missade sitt mål med nästan hälften. Och ändå är de 100 000 nya daghemsplatserna och de 50 000 nya fritidshemsplatserna en droppe i havet jämfört med det stora behov som finns. I dag får 20 20 av förskolebarnen plats i daghem och 14 96 av skolbarnen i fritidshem. Det är en generande låg siffra efter alla års debatter, inte minst i denna kammare. Vpk kommer att följa regeringens diskussioner med Kommunförbundet med den allra största uppmärksamhet. Fru talman! Vpk vill infria de gemensamma vallöftena. Men vi vill inte finansiera dem med en momshöjning. Den skatten är orättvis och fördelningsmässigt orättfärdig. Den drabbar låginkomsttagare, vanliga löntagare och barnfamiljer hårdast. Vi anvisar andra finansieringsmöjligheter. En höjd moms drabbar inte bara enskilda människor; den drabbar också kommuner och landsting och äventyrar därmed en nödvändig kommunal och landstingskommunal expansion av vissa viktiga verksamheter. Den föreslagna momshöjningen kostar kommunerna 600 milj.kr. och landstingen 400 milj.kr. De ökade kostnaderna till följd av regeringens åtgärder och förslag överstiger t.o.m. de belopp som den kommunala sektorn berövades genom de borgerligas beslut våren 1982. Dessutom, och det skall man inte heller glömma, kostar devalveringen kommunerna 2 miljarder kronor och landstingen 800 milj.kr. Det är alltså mycket ökade pålagor som kommunerna har drabbats av. Skall vi få i gång en verklig verksamhet inom barnomsorgen och andra nödvändiga områden måste vi se till att kommunerna får medel härför. Med detta yrkar jag, fru talman, bifall till vpk:s reservationer vid socialutskottets betänkande nr 12.

Fru talman! Jag begriper över huvud taget inte resonemanget om att momsen som beskattningsmedel skulle beröva än den ene, än den andre pengar. De pengar som vi tar in på momsen transfererar vi ju till samhällets medborgare. De får alltså tillbaka pengarna på det sätt som vi lovade i valrörelsen. Vi riktar således dessa pengar till vissa grupper av människor som vi anser har störst behov av dem. Socialutskottet har haft att behandla tre frågor med anledning av proposition 1982/83:55, nämligen höjningen av det allmänna barnbidraget, förstärkningen av flerbarnstillägget och statsbidraget till barnomsorgen. Dessutom har vi haft att behandla den förra regeringens skrivelse om innehållet i barnomsorgen. De två sistnämnda frågorna kommer Anita Nr 50 Persson senare att beröra. Allt som allt har detta förorsakat inte mindre än 14 Onsdagen den reservationer med 9 olika yrkanden. Det illustrerar med önskvärd tydlighet 15 december 1982 den splittrade bilden när det gäller riksdagens inställning till familjestödets utformning. Upphävande av Samtliga partier utom moderaterna vill höja barnbidraget, och samtliga beslutet om partier utom vpk vill i nuvarande läge höja flerbarnstillägget. De borgerliga karensdagar, partierna vill inte höja det statliga bidraget till barnomsorgen. Genom att vi mm.m. har en folkpartistisk ordförande i socialutskottet har förslagen därifrån utfallit litet si och så. I två fall har socialdemokraterna tvingats reservera sig. Det har alltså blivit hoppande majoriteter. Skrivningen, som f. ö. är skickligt utformad, har också tvingats anpassas till dessa olika majoritetsförhållanden. Den stora frågan i socialutskottet liksom i socialförsäkringsutskottet, jordbruksutskottet och arbetsmarknadsutskottet gäller finansieringen. I finansutskottet finns majoritet för en totalfinansiering. Hos oss i socialutskottet finns en majoritet för att reformerna skall genomföras, trots att frågan om hur finansieringen skall ske har trasslat till det hela och föranlett reservationer och yrkanden. Eftersom vi socialdemokrater och vpk är överens om att reformerna skall totalfinansieras, men skiljer oss åt när det gäller frågan om hur det skall ske, finns det väl, fru talman, ingen annan utväg än att vi får rösta om saken. Till de höjningar som de borgerliga partierna föreslår i fråga om barnbidrag och flerbarnstillägg anvisas visserligen pengar, men man anger dess värre inte varifrån de skall tas. Socialministerns förslag att höja flerbarnstillägget har fått bred uppslutning i socialutskottet. Det är, som jag sade, bara vpk som har reserverat sig. Men det är ingen hemlighet — det har också sagts i kammaren — att vi socialdemokrater i socialutskottet ställer oss tveksamma till ett tillägg som inte tar hänsyn till inkomstberäkningen. Till mina opponenter vill jag säga att det inte har varit fråga om flerbarnsfamiljernas ekonomiska besvärligheter utan om den form som stödet skall få. Vi har ju tidigare talat om bostadstillägget, som är inkomstprövat. Nu har vi emellertid låtit oss övertygas om att ett flerbarnstillägg är det enklaste sättet att snabbt få till stånd en förbättring för de barnfamiljer — därom är vi överens — som befinner sig i ett ekonomiskt mycket besvärligt läge. Orsaken till detta är enkel. Med fler barn än två blir det genast svårt att ordna så att båda föräldrarna kan arbeta utom hemmet och därmed kunna tillgodogöra sig två förvärvsinkomster. Detta är också helt avgörande för hur hög den disponibla inkomsten är i familjen. Våra undersökningar visar också hur hög tröskeln är mellan två barn och tre barn eller ännu fler. Under en hearing i socialutskottet för något år sedan fick vi klart för oss hur människor reagerade. Med två barn gick det bra för de båda makarna att förvärvsarbeta, men med tre barn uppstod det genast stora svårigheter. Därför avstod man hellre från att skaffa sig ett tredje barn. Detta är en familjeoch befolkningspolitisk fråga. Vi får väl se vad vi kan komma fram till så småningom. Det är barnfamiljerna som är de stora förlorarna under 1970-talets senare hälft. Vem som regerade i landet under den tiden känner vi väl till. Vi kan som exempel ta en familj med två barn. Den disponibla inkomsten för en gift industriarbetare med hemmamaka minskade med 8576 under tiden 1975-1981. För en familj där båda makarna förvärvsarbetade inom industrin var minskningen endast 15 960. För ett par höginkomsttagare var minskningen 6 Jo. Av detta ser vi alltså vilka som är förlorarna med den politiken. Möjligheten att förvärvsarbeta är alltid avgörande för standarden — det står alldeles klart. Familjer med tre eller flera barn har, som vi har framhållit, en mycket pressad situation — och det högt upp i inkomstklasserna. Statistiska centralbyråns undersökning från 1979 visade att inte mindre än 52 96 av fyrabarnsfamiljerna hade en pressad ekonomi och att 13 20 av dessa befann sig under existensminimum. Det torde väl också vara en kvalificerad gissning att många av flerbarnsfamiljerna måste söka socialbidrag. Som bekant har de som tvingats söka socialbidrag ökat kraftigt i antal under de allra senaste åren — med ca 40 9o från 1981 till 1982 och med 25 Z året dessförinnan. Den borgerliga regeringens ständigt upprepade löfte om att den ekonomiska politiken inte skulle drabba de sämst ställda motbevisas brutalt av dessa fakta. Den drabbade främst de sämst ställda. Socialutskottet är, bortsett från moderaterna, ense om följande skrivning — jag citerar här direkt ur betänkandet, eftersom jag tycker att det är viktigt att få detta till protokollet: ”Barnfamiljernas ekonomiska situation har blivit utomordentligt svår i en tid med sjunkande reallöner, stigande priser och hyror. Detta har självklart hårdast drabbat familjer med låga inkomster och flera barn. De barnfamiljer som lever på en enda förvärvsinkomst har samtidigt fått det allt svårare att förstärka familjeinkomsten på grund av bristen på arbetstillfällen och barnomsorgsplatser.” Självfallet är inte den ekonomiska situationen helt avgörande för att barn skall växa upp i goda och harmoniska förhållanden eller för att de skall få god fostran. Ordet ”livskvalitet” rymmer många andra komponenter än ekonomiska. Regeringen har ju också tillsatt en barnoch ungdomsdelegation, som skall syssla med barns och ungdomars hela situation. Men även om människan inte lever allenast av bröd, som det står i Den heliga skrift, så måste hon ändock ha bröd. Och därför har de ekonomiska och sociala frågorna stor betydelse i sammanhanget. I utskottets betänkande heter det vidare: ”Samhällets stöd till barnfamiljerna, liksom pågående utredningar, ger en splittrad bild. Det är därför svårt att överblicka effekterna av olika stöd i form av generella och riktade bidrag, matsubventioner, föräldraförsäkring, subventioner via skattesystemet m.m.” Vi vet att enförälderfamiljerna har det särskilt besvärligt. Om barnfamiljernas besvärliga ekonomiska situation är vi i stort sett eniga i utskottet. Moderaterna ställer med vissa reservationer upp på dessa skrivningar. Vi har i utskottet beslutat att hemställa att riksdagen skall ge regeringen till känna vad utskottet anfört i detta avseende. Därom är vi också ense i utskottet. Rune Gustavsson sade vid två eller tre tillfällen att vi hade begärt en kommission och att vi skulle vara särskilt förälskade i dessa kommissioner. Vi har inte begärt någon kommission. Vi har begärt en beredning av de utredningar som arbetar — en del nästan färdiga — eller ”på annat sätt”. Det bör alltså ske inom regeringskansliet. Jag instämmer med utskottets ordförande, Ingemar Eliasson, när han säger att det bör ske så snabbt som möjligt. Men vad är det, fru talman, vi är oeniga om i utskottet när det gäller familjepolitiken, eftersom det finns flera reservationer på den här punkten? Vpk vill inte ha något flerbarnstillägg alls. Vi håller den frågan öppen inför den prövning som skall ske. Folkpartiet vill efter vad jag förstår slå fast att flerbarnstillägget skall bestå för evigt. Centerpartiet vill skriva fast vårdnadsbidraget. Moderaterna vill såvitt jag förstår — men det behöver man inte ha så stor fattningsförmåga för att förstå — ha en ny skatteutredning om avdragsrätt för barnen, och därmed har man gått tillbaka till tiden före 1948. Utskottsmajoriteten säger ungefär följande: Man kan inte bara ta hänsyn till barnantalet utan måste också föra in inkomstfrågan i bedömningen för att en utjämning skall ske. Vi kräver att olika åtgärder skall samordnas så att de samlade åtgärderna åstadkommer en ekonomisk utjämning mellan olika typer av barnfamiljer och mellan barnfamiljer å ena sidan och andra familjer i samhället å andra sidan. Jag tror att inte minst den senare frågan är viktig i sammanhanget. Två makar utan barn, som båda förvärvsarbetar, lever på en helt annan standard än en barnfamilj där endast en förvärvsarbetar. Det räcker alltså inte att en utjämning sker mellan olika barnfamiljer, utan barnfamiljerna måste också jämföras med dem som inga barn har. Här måste, fru talman, också en sammanvägning av generella bidrag, behovsprövade bidrag och inkomstprövade bidrag ske. Hänsyn måste givetvis tas till skattesystemet, dvs. till den skatt vederbörande betalar. Men slutresultatet av denna sammanvägning måste alltid vara en ökad jämlikhet. Fördelningspolitiken måste stå i förgrunden. Det finns nu, som vi har nämnt, flera undersökningar som kommit långt i sitt arbete. Vi menar att resultaten nu bör samordnas så att vi senare får ett samlat familjepolitiskt förslag. Att det måste ske en omfördelning framstår som helt klart. Hur finansieringen och fördelningen mellan olika familjeoch inkomstklasser skall ske måste ju också in i bilden. Detta anser vi att riksdagen bör ge regeringen till känna. Jag yrkar med dessa ord bifall till samtliga punkter i socialutskottets hemställan i betänkande nr 12 utom punkterna 2 och 8, där jag yrkar bifall till reservationerna 4 och 11.

Herr talman! Evert Svensson sade i sitt anförande att han inte begriper varför momsen är olämplig i detta läge. Han fortsatte att säga: Denna momshöjning ger möjligheter till ytterligare transfereringar, som vi socialdemokrater anser vara nödvändiga. Det märkliga i detta sammanhang är att Evert Svensson tydligen inte har förstått att vi har världens högsta skattetryck och att ytterligare skatter för att öka den offentliga sektorn framför allt drabbar barnfamiljerna i ännu större utsträckning än hittills. Det är Evert Svensson som inte riktigt har begripit effekterna av detta socialdemokratiska förslag. Det svängrum som Evert Svensson och andra socialdemokrater talade om i valrörelsen har begränsats till svängrum för enskilda människor i en socialdemokratisk simulator. Det var väl ändå inte detta som bl.a. barnfamiljerna hade väntat sig. När det gäller flerbarnstillägget försöker Evert Svensson att urskulda sig genom att säga att socialdemokraterna tidigare inte har varit negativa till det eller till den syn som ligger bakom detta stöd, eftersom vi har haft bostadstilläggen. Det vore, Evert Svensson, hederligare att säga att ni har ändrat uppfattning. Verkligheten har nämligen korrigerat den socialdemokratiska uppfattningen. Det är i och för sig inget att skämmas för. När Evert Svensson talade om synen på flerbarnsfamiljerna och deras situation tog han upp de tröskeleffekter som nuvarande skatteoch bidragssystem ger. Det är intressant att notera att det är precis vad vi moderater har gjort i åtskilliga debatter här i kammaren. Jag kan bl.a. peka på vad förste vice talmannen Ingegerd Troedsson vid flera tillfällen har sagt från denna talarstol. Men då har socialdemokratiska representanter ställt sig upp och försökt förringa de argumenten. Med tanke på detta är det ganska magstarkt av Evert Svensson att i detta sammanhang kritisera oss moderater. Hur många gånger har vi inte påtalat dessa tröskeleffekter? Evert Svensson talar också om hemarbetet och det faktum att en av makarna oftast måste vara hemma om de har flera barn. Också detta är en omständighet som vi har påtalat vid flera tillfällen. Då Evert Svensson har denna klarsyn är det förvånande att han inte samtidigt är beredd att acceptera t.ex. vårdnadsersättningen. Om socialdemokraterna nu har fått en annan syn på hemarbetet och dess villkor, hoppas jag att det slår igenom i hela den socialdemokratiska organisationen, så att t.ex. det socialdemokratiska kvinnoförbundets program — där det heter att hemmakvinnan inte är någon revolutionär — kommer att justeras.

Herr talman! Evert Svensson sade för nu en ganska lång stund sedan att majoritetsförhållandena i socialutskottet har blivit än si än så därför att utskottet har en folkpartistisk ordförande. Det kanske inte förhåller sig riktigt på det viset, Evert Svensson. Anledningen är snarare den att socialdemokraterna har krånglat till det i utskottet. Det hade inte förändrat situationen vilket parti ordföranden än hade tillhört. Anledningen är naturligtvis det villkor om momshöjningen som socialdemokraterna ställt upp. Om vi i socialutskottet hade fått hålla oss bara till vårt ansvarsområde hade saken varit enkel. Då hade det funnits en massiv majoritet för ett bifall till propositionen. Men nu ville socialdemokraterna inhämta finansutskottets syn på saken, och därmed kom finansutskottet att inta den överordnade ställning i riksdagsbehandlingen som egentligen ingen vill att det skall ha. Därmed blev det inte heller någon egentlig sakbehandling av skälen till en barnbidragshöjning. Hade vi haft en diskussion om det tror jag visst att vi hade kunnat bli överens om att redan det som har inträffat skulle vara skäl nog för en barnbidragshöjning och att den fördubblade inflation som vi ser fram emot nästa år är ett ytterligare skäl. Men nu har alltså socialdemokraterna, nästan helt oprovocerat, satt upp denna snubbeltråd för sig själva, genom att säga att om momshöjningen inte genomförs så blir det ingen barnbidragshöjning. Om inflationen nästa år blir 12 20 blir det ingen kompensation, men om den blir 14 Z till följd av en höjd moms utgår kompensationen. Hur i all världen skall man kunna förklara detta för barnfamiljerna? Hur tänker Evert Svensson förklara detta för barnfamiljerna? Hur tänker socialministern, som ju ofta gör besök på dagis, har jag förstått, och där träffar många småbarnsföräldrar förklara för dem att ”det blir ingen barnbidragshöjning om jag inte först får klå er på 2 20 extra moms”? Jag förstår inte hur ni skall kunna se småbarnsföräldrarna i ögonen när ni skall Nr 51 förklara den saken. Det finns sociala skäl för en höjning både av det allmänna barnbidraget och av flerbarnstillägget utan momshöjningen. Momshöjningen lägger sten på börda, och den bördan bör småbarnsföräldrarna befrias ifrån. När det gäller flerbarnstillägget, Evert Svensson, har vi skrivit in i en reservation att det bör finnas kvar när man nu bör göra en samlad översyn av samhällets stöd, helt enkelt därför att vi tror att man för överskådlig tid behöver ge ett extra handtag till flerbarnsfamiljerna.

Herr talman! I anledning av Evert Svenssons anförande vill jag säga till honom att det sannerligen är svårt att förstå den socialdemokratiska diskussionen kring momsfrågan. Momsen skulle ju gälla fyra vallöften: karensdagarna, värdebeständigheten av pensionerna, arbetslöshetsförsäkringen och statsbidraget till kommunerna. Nu är det så att momshöjningen inte ens räcker till för att finansiera dessa fyra vallöften. Fördelningspolitiskt är detta intressant. Här prioriterar socialdemokraterna fyra vallöften. Det gäller områden där inkomstskillnaderna är ganska stora. Hög inkomst ger också hög kompensation. Så är det exempelvis på pensionsområdet. Vad är detta för fördelningspolitik, Evert Svensson? Det är en fördelningspolitik enligt socialdemokratisk modell. När det sedan gäller höjningen av barnbidragen och av flerbarnstillägget villkorar ni nu denna med momshöjning, trots att ni inte har ett öre kvar av momshöjningen till höjning av barnbidrag och flerbarnstillägg. Den fråga jag har ställt till Evert Svensson är: Hur kan ni villkora detta? Dessa bidrag är ju inte beroende av momsen. Barnfamiljerna är de stora förlorarna, säger Evert Svensson. Under det år som gått har vi försökt förbättra flerbarnsfamiljernas situation med flerbarnstillägget, som socialdemokraterna hela tiden förut har varit emot och nu villkorar med momsen. Apropå familjepolitiken — Evert Svensson tog upp vårdnadsersättningen — vill jag säga att vi ser vårdnadsersättningen som en mycket viktig del i familjepolitiken. Evert Svensson säger mycket riktigt att det är en stor skillnad mellan en familj med två eller flera barn och en familj med ett barn. Ofta finns i dessa flerbarnsfamiljer bara en inkomsttagare. Det är riktigt. Men, Evert Svensson, konsekvensen borde väl ha varit att socialdemokraterna under årens lopp hade tagit hänsyn till detta och på något sätt kompenserat familjer med bara en inkomsttagare genom en vårdnadsersättning och erkänt arbetet med vård av barn i hemmet. Det har ni helt vägrat inse. Även där kommer vi in på den märkliga syn som socialdemokraterna har på fördelningspolitiken.

Herr talman! Jag tycker att Göte Jonsson, Ingemar Eliasson och Rune Gustavsson blåser upp sig så väldigt här och anklagar oss för det ena efter det 129 andra när det gäller familjepolitiken. Ni har ju haft sex år på er. Varför har ni inte klarat av detta? Varför har vårdnadsbidraget inte kommit till under den tiden? Om man går till val måste man vara beredd att genomföra de löften som man har ställt ut. Det skall inte behöva ta sex år. Det är därför vi så snabbt återkommer till de vallöften som vi har ställt ut. Om barnbidraget i augusti 1982 skulle ha haft samma realvärde — och då hade vi inte kommit tillbaka — som i oktober 1980, dvs. efter den senaste höjningen, skulle det ha behövt höjas med 525 kr. Barnbidraget skulle alltså ha behövt höjas betydligt mer än 300 kr. Jag håller med om att höjningen av barnbidraget inte kommer att räcka till för att kompensera de kostnadsökningar som sker. Vi har genomfört en höjning temporärt för att klara av de allra svåraste bekymmer som barnfamiljerna har på den biten. Men jag vill tillägga att barnfamiljerna också befinner sig bland dem som behöver sjukförsäkring, bland dem som behöver arbetslöshetsunderstöd och, självfallet, bland dem som behöver barnomsorg. Det hela hänger ihop med finansieringen. Det är därför som vi har villkorsbundit det hela. Jag tycker i stället att vi skulle få beröm på den här punkten för att vi försöker finansiera de utgifter som vi föreslår. Under de sex år som de stora skulderna och det stora underskottet har uppkommit har man inte finansierat sina utgifter. Även förslaget i dag medför, även om det inte är fråga om så oerhört stora summor, inom socialutskottets område utgifter som man från den borgerliga sidan inte är beredd att finansiera. Vi förstår barnfamiljernas situation, och det är därför som vi har begärt att genom en beredning eller på annat sätt ganska snabbt klara ut detta. Det är detta som är huvudpunkten i det som vi skrivit i socialutskottet den här gången.
Herr talman! Det är inte alls på det sättet att jag blåser upp mig utifrån den situation som har varit, utan jag har snarare givit Evert Svensson erkännande för att socialdemokraterna när det gäller t.ex. flerbarnstillägget har insett att man måste acceptera även detta synsätt. Vad jag däremot anser vara märkligt är att Evert Svensson och socialdemokraterna säger att skatteoch bidragssystemet sammanlagt har ett mycket negativt utfall när det gäller totaleffekten på flerbarnsfamiljerna. Men samtidigt som Evert Svensson konstaterar att så är fallet säger han att vi moderater — som när det gäller helhetsbilden av barnfamiljernas situation vill ha med skatteproblemet — går tillbaka till 1948. Detta är felaktigt, Evert Svensson. Snarare är det så, att vi menar att man med tanke på framtiden måste ha med skatterna vid en sådan totalbedömning, eftersom just skattesituationen är det stora problemet för barnfamiljerna när det gäller marginaleffekter. Jag skulle vilja säga att Evert Svensson och de andra socialdemokraterna beträffande helhetsbedömningen av denna fråga uppträder nästan som nyvakna astronautaspiranter, som klär sig i rymddräkt men som i realiteten inte har någonting annat än en gammal landsvägsbuss att åka i. Vårt skattesystem är nämligen inte anpassat till dagens problem. Vill man utreda frågan om barnfamiljerna utifrån en Nr 51 helhetssyn utan att ta med skatteproblemet, är man inte förankrad i Onsdagen den
Herr talman! Evert Svensson tycker att vi blåser upp oss, och det är möjligt att vi tar i litet extra när det gäller saker som vi känner mycket för. Låt mig då fråga så lågmält och försynt som möjligt: Varför kan inte barnfamiljerna få en höjning av barnbidraget och samtidigt slippa momshöjningen? Socialdemokraterna säger att om momsen höjs, måste också barnbidragen höjas. Samtidigt säger de att när barnbidragen höjs, måste momsen höjas. Det är ju ett cirkelresonemang. Min enkla åsikt är den att barnfamiljerna behöver en höjning av barnbidraget utan en höjning av momsen, eftersom inflationen kommer att bli så hög till följd av den socialdemokratiska politiken. Varför skall man ställa större krav på att barnfamiljerna skall få sitt än t.ex. på att arbetsmarknadspolitiken, som också ligger mig varmt om hjärtat, skall få sitt? De miljarderna betalas ut, utan att villkoras till en höjning av momsen. Varför skall barnfamiljerna luras på sina barnbidrag, om det är så att riksdagen vägrar att höja momsen? Ställer man upp det villkoret, måste det vara därför att man inte tycker att det är så viktigt, tvärtemot vad socialdemokraterna säger. Detta är alltså min enkla fråga, som det skulle vara bra att få ett lika enkelt och entydigt svar på: Inser inte socialdemokraterna att barnfamiljerna befinner sig i en så trängd situation att de behöver få sin höjning av barnbidraget, även om momsen inte höjs? Vi finansierar det genom besparingar på andra håll. Socialdemokraterna får väl försöka sig på att finna utrymme i budgeten genom att spara på annat håll de också, om de inte får igenom en höjning av momsen här i riksdagen, vilket det är min förhoppning att de inte får — inte för min skull utan för barnfamiljernas.
Herr talman! Om momsen, Evert Svensson, skulle användas till finansiering av en höjning av barnbidragen och flerbarnsstödet, hade det ju funnits en viss logik i resonemanget. Men nu blir det ju inte så. Momsen räcker inte ens till att finansiera de fyra prioriterade vallöftena. Jag skulle också ha haft respekt för Evert Svenssons ändrade inställning till flerbarnstillägget — vi välkomnade denna förändrade inställning när förslaget lades fram — om ni nu inte hade villkorat det hela med momshöjningen. Beträffande finansieringen vill jag säga att ni inte finansierar barnbidragshöjningen och flerbarnstilläggshöjningen på något annat sätt än något annat parti. Ni anvisar inga pengar härtill. Det har gått sex år, säger Evert Svensson, och frågar varför vi ingenting har gjort på det familjepolitiska området. Jag beklagar att det inte har gått att göra mer. Men det har berott på att vi inte har fått stöd helt för våra förslag. Men ändock, Evert Svensson: Sedan 1976 har föräldraförsäkringen förlängts 131 Men när vi har behandlat frågorna här i riksdagen har socialdemokraterna gått emot vårdnadsersättningen. Ni har gått emot flerbarnsstödet och ATP-poäng för dem som arbetar i hemmet med barn. Ni har gått emot statsbidragen till deltidsförskolan och till den öppna förskolan.

Herr talman! Jag vet inte, Göte Jonsson, vad det är för en gammal kärra ni kommer åkande i. Men om jag läser i er reservation, så finner jag att det står alldeles tydligt att skattesystemet skall ta hänsyn till hur många som kan leva på hushållsinkomsten och inte bara till hur många som tjänar in den. Det måste väl tyda på att man vill ha avdrag för barn i familjen. Och avdrag i stället för barnbidrag ändrade vi 1948 — det är därför jag nämner det årtalet. Det är möjligt att detta är feltolkat. Men jag kan inte läsa in någonting annat i det som är skrivet. Sedan gäller det barnfamiljernas hela situation. Vi har ju lagt fram förslag om ett paket som skall hålla ihop, och i det ingår också momsen. Jag sade tidigare i en replik — och jag vill upprepa det: Barnfamiljerna har också behov av att det inte finns karensdagar i sjukförsäkringen. De har behov av att barnomsorgen byggs ut, och de har behov av att arbetslöshetsunderstödet fungerar och ger en tillräcklig ersättning. Vi säger — och vi delar den synen med de borgerliga reservanterna — att barnfamiljernas situation är besvärlig. De är de stora förlorarna under den borgerliga tiden. Det har vi klara bevis för — och framför allt för att de som hade det sämst ställt har fått det ännu sämre ställt. Vi säger också att man behöver se över detta, och det är ju därför som vi skriver till vår regering och begär att få en sådan översyn. Som ni vet finns det utredningar som ligger ganska långt framme, och vi menar att detta arbete inte behöver ta så lång tid. På den punkten är vi alltså överens. Men vi vill hålla ihop det här paketet, och därvidlag kommer bindningen vid momsen in i bilden. Jag säger än en gång: Är det inte ändå värt ett beröm att vi vill finansiera de utgifter som vi lägger fram förslag om, över hela fältet? Det är ju det som inte har skett under de gångna sex åren, och det är därför som vi har det här resultatet med de stora underskotten som vi nu försöker klara ut.

Herr talman! Hösten 1981 beslutade riksdagen om förenklade regler inom barnomsorgen och ett nytt statsbidragssystem. Ikraftträdandet sker den 1 januari 1983. Riksdagsbeslutet innebär en decentralisering av beslut och, som sagt, en förenkling av reglerna. All kommunal barnomsorg värderas lika och ges statligt stöd. Alla barn skall få del av pedagogisk verksamhet. Riksdagsbeslutet innebär också en möjlighet att dämpa kostnadsutveckling Nr 51 enutan att målet för innehåll och utveckling ändras. Genom riksdagsbeslutet Onsdagen den 1981 understryks kommunens ansvar för barnomsorgen. Möjligheterna att — 15 december 1982 åstadkomma god kvalitet ökar i och med att den statliga detaljregleringen slopas och man kan få lösningar som är anpassade efter behov och Upphävande av omständigheter. Det är ju kommunerna som bäst känner till behov, beslutet om omständigheter och förutsättningar. Dessutom kommer det pedagogiska karensdagar, program som man nu är i färd med att utarbeta att öka förutsättningarna för — m, m. att skapa god kvalitet. I proposition 1982/83:55 föreslås att det statsbidragssystem som riksdagen beslutat om inte skall träda i kraft den 1 januari 1983. De nu gällande statsbidragsreglerna bör vara kvar under 1983 enligt propositionen. Samtidigt aviserar man ett nytt statsbidragssystem. De 1981 beslutade reglerna innebär att det blir större likställdhet mellan olika former av kommunal barnomsorg, och med detta följer ju större valfrihet. Propositionens förslag däremot innebär att deltidsförskolan inte får statsbidrag, inte heller den öppna förskolan. Vad kommer det aviserade nya förslaget att innebära? Vad kommer att hända med deltidsförskolan, och hur kommer det att bli för den öppna förskolan? Det återstår mycket innan rättvisa och valfrihet åstadkommes för barnfamiljerna. Bl. a. måste skattesystemet ta hänsyn till hur många som skall leva på inkomsten. En vårdnadsersättning till småbarnsfamiljerna skulle ge valfrihet mellan vårdarbete i hemmet och förvärvsarbete eller möjliggöra en kombination av förvärvsarbete och vårdansvar och valfri form av barnomsorg. Beslutet 1981 var dock ett steg i rätt riktning. Familjer och barn har ju olika behov och olika önskemål. Därför får familjerna inte styras. Familjerna måste ha valfrihet och rättvisa mellan olika sätt att fördela och kombinera vårdarbete och förvärvsarbete och mellan olika former av barnomsorg. Vi måste ha barnens och familjernas bästa för ögonen. Propositionens förslag skulle — genom förlängningen av nuvarande regler för statsbidrag till barnomsorgen — medföra ökade kostnader för staten med ca 575 milj.kr. Detta är i dagens statsfinansiella läge oförsvarbart. Det kombineras med krav på skattehöjningar för finansieringen, och sådana skattehöjningar i kombination med den häftiga devalveringen drabbar barnfamiljerna hårt. Utskottsmajoriteten avstyrker propositionens förslag, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan när det gäller statsbidraget till barnomsorgen. Herr talman! I regeringens skrivelse 1982/83:34 redovisas de åtgärder som socialstyrelsen avser att vidta under de närmaste åren för att ge kommunerna och personalen stöd och vägledning beträffande barnomsorgsverksamheten. Tonvikten i skrivelsen ligger vid utarbetandet av ett pedagogiskt program för förskolan och fritidshemmen. Detta pedagogiska program skall hjälpa till att skapa en klarare struktur i barnomsorgsverksamheten och utgöra en ram för hur arbetet skall bedrivas inom barnomsorgen. Kommunerna får genom det pedagogiska programmet 133 ett gott stöd i arbetet med att vidareutveckla barnomsorgsverksamheten och att utforma kommunala riktlinjer. Det hjälper därmed kommunerna att skapa god kvalitet i barnomsorgen. Personalen får en mer preciserad målsättning för sitt arbete och klara riktlinjer för den pedagogiska planeringen och verksamheten. Socialutskottet är i betänkandet 12 enigt i sitt yttrande över skrivelsen utom på en punkt, nämligen när det gäller att, såsom utskottsmajoriteten vill, föra in fredsarbete och konfliktlösning i omvärldsorienteringen i förskolan. Den målkonstruktion som socialstyrelsen redovisar för förskolans pedagogiska program innehåller fyra delar, nämligen förskolans samhällsmål, barns utveckling, arbeta-leka-lära och ämnesområdena språk, omvärldsorientering, naturorientering, bild och form samt ljud och rörelse. Ämnesområdet omvärldsorientering skall omfatta vardagsarbete, arbetsliv, samhällsliv — bl.a. trafik — och etik, alltså sådant som rör barnets omedelbara omvärld. I reservation 13 socialutskottets betänkande 12 framför de moderata ledamöterna i socialutskottet sin åsikt att en mer vittsyftande omvärldsorientering, såsom fredsarbete och internationell konfliktlösning, inte passar för förskolebarn. Dessa frågor rör inte heller barnets närmaste omvärld, och en så vid tolkning kan inte ha varit socialstyrelsens avsikt. Frågan om fred på jorden är den viktigaste frågan i vår tid. Fredsarbetet är komplicerat och tålamodskrävande. Bara att sätta sig in i det kräver mycket av mognad, kunskap och insikt. Man måste t.ex. ha insikten att fred förutsätter frihet och att för de flesta människor friheten är viktigast. Likaså måste man ha insikten att nedrustningen måste vara ömsesidig och balanserad och att ett starkt och trovärdigt svenskt försvar är förutsättningen för stabilitet och fred i vår del av världen. Allt detta är för svårt för förskolebarn att förstå. Det är också svårt för vuxna, och inte minst för den personal som skulle handha detta i förskolan. Risken för politisering är dessutom uppenbar, för man kan inte bortse från att det ofta råder delade meningar i dessa frågor. Inte minst av det skälet måste föräldrarna ha det avgörande inflytandet över hur deras barn skall möta frågorna. Den allvarligaste invändningen är dock att man riskerar att skapa oro och ångest hos barnen. Små barn kan lätt få för sig att både de och deras nära anhöriga omedelbart hotas av krig och död, och det kan inge dem överdrivna farhågor och t.o.m. ångest. Små barn har inte den mognad och den insikt som krävs. Fredsarbete och frågor som rör internationell konfliktlösning hör inte hemma inom förskolan. Däremot bör barnen naturligtvis få svar på de frågor de kan komma att ställa. Förskolans uppgift måste vara att, tillsammans med föräldrarna, lära barnen att konflikter människor emellan inte skall lösas med våld och att förebygga och stävja alla tendenser till våld och förtryck. Barn måste fostras till kunskap, tolerans och förståelse för andra. De måste lära sig att samarbeta, att ta ansvar och att visa varandra respekt och hänsyn. Men fostran och det man lär barnen och kräver av dem måste vara anpassat efter Nr 51 barnens mognad. Barn måste få leva på sina egna villkor och under trygga Onsdagen den och harmoniska förhållanden. 15 december 1982 I det här sammanhanget vill jag understryka vad som anges i skrivelsen om samverkan mellan förskolan och föräldrarna. Det är mycket viktigt för barnen att föräldrarna deltar i planering och utformning av förskolans verksamhet och att de kan göra frivilliga insatser i förskola och barnomsorg. Föräldramedverkan underlättar också strävan att få den samsyn på normer och fostran som är så viktig för barnen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 13 i socialutskottets betänkande 12.
Herr talman! Det här var ju ett sant moderat inslag i debatten. Det är inte första gången vi hör sådana här saker från borgerligt håll. Det sades att 1981 års beslut var ett steg i rätt riktning när det gäller att förenkla reglerna för barnomsorgen. Jag vill påstå att det var precis tvärtom — det var ett steg i direkt felaktig riktning, som också kommer att få katastrofala konsekvenser för barnomsorgen ute i kommunerna. Man sprang ifrån ett borgerligt löfte — ja, moderaterna var aldrig med på detta löfte, men det fanns en gång i tiden en reservation här i kammaren av centern, folkpartiet och vpk där det klart sades ifrån att det behövs miniminormer när det gäller personaltäthet och gruppstorlek. Det var man överens om, och detta återkom också i den första borgerliga regeringsdeklarationen. Sedan vände man tvärt, och så kom propositionen om förenklade regler, som innebar att man sprang ifrån ett löfte man har gett till barnen och personalen inom barnomsorgen. Detta innebär att det i stort sett blir fritt fram för att ha vilka barngrupper som helst. Det förekommer nu på flera ställen överinskrivning. Det förekommer barngrupper på 20 barn, och det är inte bra. Detta får alltså katastrofala konsekvenser för kvaliteten inom barnomsorgen. I t.ex. min kommun utökar man barnantalet med 20 90 på befintliga platser, men man ökar personaltätheten — om den över huvud taget ökas — med bara 6 å 8 70. Man kan ju räkna ut vad detta betyder för barnomsorgen, när personaltätheten redan från början är låg. Sedan till läroplan eller pedagogiskt program, som det har blivit så modernt att tala om. Vi tycker att det behövs, och vpk var det första parti här i kammaren som motionerade om det. Men detta får inte tas till intäkt eller alibi för att strunta i andra kvaliteter inom barnomsorgen, som man gör nu. Det räcker inte med ett pedagogiskt program, ifall man inte har en personaltäthet som är tillräcklig och ifall man inte har barngruppsstorlekar som fungerar för barnen. Sedan litet om fredsarbetet: Jag förstår att moderaterna inte är intresserade av detta. Det visade man klart under valrörelsen, när samtliga andra partier under en dag ägnade valrörelsen åt fredsarbetet — då ställde sig moderaterna utanför. Nu ställer de sig också utanför när det gäller att barnen 135 i sin omvärldsorientering i det här pedagogiska programmet skall få syssla med fredsoch konfliktfrågor. Jag tycker att det är mycket betecknande för moderaterna att de skiljer ut sig och inte är intresserade av att barnen får arbeta med fredsfrågan.
Herr talman! Beslutet 1981 var ett steg i rätt riktning därför att den detaljreglering som har förekommit och som åstadkommit så mycket trassel och fördyringar togs bort. Man skapade valfrihet mellan olika typer av kommunal barnomsorg. Deltidsförskolan och den öppna förskolan får statsbidrag i och med det beslutet, och det är mycket värdefullt. Freden skall man arbeta för varje dag — inte bara vissa dagar. Men förskolan skall vara på barnens nivå och sträva efter att ge barnen trygga och harmoniska uppväxtförhållanden. Man skall inte i förskolan skapa onödig ångest och föra in barnen i en grym vuxenvärld. Tids nog möter de vår grymma vuxenvärld, och vad man kan hoppas är att de gör det så sent som möjligt.
Herr talman! Vad som sker ute i kommunerna när man nu har släppt fritt för att ha stora barngrupper och låg personaltäthet osv. är att kvaliteten försämras. I många kommuner — framför allt de fattiga kommunerna — saknas det pengar för att satsa på ökad personaltäthet. Det blir alltså en försämring av barnomsorgen på väldigt många sätt. Fredsarbetet är den absolut viktigaste frågan i vår tid. Och det gäller att arbeta med den på alla nivåer. Jag tror att det är mycket viktigt att föra den i skolan, och jag tror att det är mycket viktigt att barnen får lära sig att tänka i de termerna, att från början bli medvetna om hur viktigt det är att arbeta för fred. Det handlar om den viktigaste frågan vi har att syssla med, om vi över huvud taget skall överleva på den här jorden.
Herr talman! Genom riksdagsbeslutet 1981 underströk man kommunernas ansvar för kvaliteten i förskolan i barnomsorgen. Och det ligger faktiskt i kommunernas intresse att värna om goda uppväxtförhållanden för de barn som finns i kommunen. Jag är övertygad om att kommunerna tar det ansvaret och fullgör sina skyldigheter på allra bästa sätt. Fredsfrågan är svår. Och som jag sade är freden den viktigaste frågan i vår tid. Men det är så komplicerat och svårt att arbeta med detta — det krävs så mycket av mognad och insikt — att jag anser att fredsarbete inte hör hemma i förskolan. Däremot skall man självfallet lära barnen att samarbeta och samverka, att söka lösningar utan konflikt, att vara toleranta och ha förståelse för varandra.

Herr talman! I regeringens skrivelse nr 34, som är signerad av Karin Söder, Onsdagen den behandlas bl.a. framtagandet av ett pedagogiskt program för förskolan. 15 december 1982 Jag vill börja med att konstatera att det är viktigt att förskolan får en pedagogisk ram att arbeta inom. En sådan ram är en nödvändig förutsättning för att ge förskolan en pedagogisk struktur. Man talar ju i olika sammanhang om flumpedagogik, och det är ett ytterst negativt omdöme om en pedagogisk verksamhet. Vad som än avses med en sådan benämning är det brist på struktur som är det gemensamma draget. När man ser på den långa listan av rubriker och underrubriker i det förslag beträffande förskolans pedagogiska verksamhet som socialstyrelsen har utarbetat och som finns upptaget på s. 12 i socialutskottets betänkande, finner man att många rubriker inte är något annat än mosaikbitar i en helhet. Man förstår att ambitionen har varit att dela upp helheten i hanterliga bitar. Om ambitionen har varit att fånga in allt i den omgivande verkligheten som möter våra förskolebarn, är det kanske inte så svårt att komplettera listan med ytterligare underrubriker, men det får bli en senare historia, när planerna möter verkligheten och kanske befruktas av den. Den uppgift som nu ligger närmast för förskolan är att fylla denna ram med ett bra innehåll. Den är ett skelett, och det måste till kött på benen.

Det är något av samma strävan som utmärker den nya läroplanen för grundskolan, Lgr 80. Därför är det fruktbart att betrakta denna pedagogiska skiss som en ansats, en inspirationskälla, en karta, med vars hjälp man upptäcker och orienterar sig i verkligheten, en målkonstruktion som inte är färdig, exakt och uttömmande som en militärorder, utan som snarare fungerar som en vägvisare, en hjälp att hitta rätt i en myllrande och förvirrande verklighet. Den bär spår av upptäckandets glädje, inte av systematik, och det är bara att hoppas att den glädjen kan få lov att fortsätta hos dem som i förskolan skall fylla ramen med ett konkret innehåll. Majoriteten i utskottet har nu granskat målkonstruktionen och funnit att den inte är fullständig. Man är då omgående benägen att komplettera ämnesområdet Omvärldsorientering. Man vill där ha ytterligare en underrubrik: Fredsarbete och konfliktlösning. Det är gott och väl, men det finns enligt min mening några invändningar att göra mot en sådan komplettering av de fyra rubriker som redan föreligger, nämligen Vardagsarbete, Arbetsliv, Samhällsliv och Etik. Vad är fredsfrågor och konfliktslösning annat än vardagsarbete både på arbetsplatser, i hemmen, på skolgårdar, mellan nationer, mellan människor, ja, t.o.m. inom människan själv? Därför innehåller dessa frågor om 197 konflikter och fred också något som kan ses som en aspekt på arbetslivet, på samhällslivet i stort — också i fråga om trafiken. Att det handlar om en etisk fråga är en självklarhet. Det bibliska begreppet shalom betyder både yttre fred och inre frid. Hoten mot människors yttre fred och inre frid är många i dag. Det är inte alls säkert att det värsta hotet mot små barns själsfrid, harmoni, lycka och glädje upplevs vara en stor konflikt mellan öst och väst. Det som stör och hotar finns kanske på mycket närmare håll. Att det största hotet mot barns trygghetskänsla t.ex. kan vara en uppslitande och långvarig tvist mellan föräldrar i hemmet visar hur grannlaga det här ämnet är. Det är lätt att klampa in som en elefant i en porslinsbutik och göra ont värre. Om man nu tar upp sådana här frågor om konflikter mellan människor och nationer — konflikter som alltså kan ha många olika nivåer — kräver det en yttre miljö där barnen stillar sig, där samtalstonen är lågmäld och präglad av insikt om att patentlösningar och slagord inte är på sin plats. Med någon kännedom om förskolan vågar man nog påstå att det inte är alla givet att kring sig samla förskoleelever på ett sådant sätt som ämnet kräver, och bortser man från den förutsättningen, blir alltsammans fel. Om man trots dessa betänkligheter tar upp Fredsarbete och konfliktlösning som en särskild rubrik under Omvärldsorientering, kommer man på många förskolor att känna sig förpliktigad att gå in på ämnet. Då kan man göra mer skada än nytta. Själva formuleringen lockar också till felaktiga föreställningar. Man tänker omedelbart på det som för dagen är högaktuellt: SALT-förhandlingar, nedrustningsmanifestationer, de ofattbara fasorna av en stor internationell konflikt. Ingen förnekar att det här ämnet är brännande aktuellt och viktigt. Det man är tveksam om är att de stora och fruktansvärda perspektiven som öppnar sig, och på vars konsekvenser ytterst få människor vågar tänka till slutet, på ett förivrat och förnumstigt sätt prackas på barn, som ännu mindre än vuxna är mogna för att bära dessa insikter och som saknar den vuxnes förmåga att blunda och skjuta det ifrån sig. Man kan alltså väcka fruktan och bävan hos förskolebarn som berövar dem tryggheten — barn som kanske har alldeles nog av kiv och split nära inpå sig. En annan risk med att ett ämne som i och för sig alltid är angeläget — såsom världen nu en gång ser ut — särskilt framhävs för att det för tillfället är dagsaktuellt är att frågor om konfliktlösning förenklas. Att förenkla verkligheten är pedagogiskt tillåtet så länge man inte förfalskar verkligheten. Risken är att det hela urartar till en teknisk, förenklad diskussion med falska förutsättningar. Resultatet blir förvetna, blaserade barn som vet allt om ett uttjatat ämne, om vilket de i grunden inte har begripit ett dyft. I kontrast till detta skulle jag vilja peka på möjligheten att på ett naturligt och integrerat sätt behandla konflikter och möjligheter att lösa dem på det plan som närmast berör barnen och att man gör det i rätt sammanhang, i rätt miljö och i rätt tonart. Men vad som framför allt är nödvändigt är att våra förskolor kan ge barnen deras nödvändiga och dagliga behov av trygghet, glädje och livsmod. Jag är inte alls säker på att man befrämjar detta Nr 51 nödvändiga inslag genom att ivrigt och kanske påfluget släppa in en för barn Onsdagen den obegriplig, grym och obarmhärtig vuxenvärld, som många av oss själva — 15 december 1982 ryggar tillbaka inför, trots att vi bara har fattat en bråkdel av vad det Herr talman! Ett annat exempel på förtjänsterna i den här skrivelsen är att den tar upp och pekar på en fråga som hittills inte har varit tillräckligt känd. Jag tänker på möjligheten för kommuner att räkna in förskolor av olika slag i den kommunala barnomsorgsplanen. Där finns kanske i en kommun en Montessoriförskola eller en Waldorfförskola med knackig ekonomi. Om kommunen tar med dem i den kommunala barnomsorgsplanen får dessa förskolor bidrag. De kan leva vidare med sin särskilda inriktning och utgör på så sätt ett alternativt inslag i den kommunala skolvegetationen. På samma sätt kan man göra med kyrkliga förskolor. Det är en ganska elegant lösning och öppnar möjligheter för flexibla och obyråkratiska lösningar, men denna möjlighet har hittills varit otillräckligt känd, och det är synd. Det här förtjänar att bli allmänt känt och praktiserat. Förutsättningarna, som måste föreligga, är att berörda parter blir informerade och att de styrande i kommunerna accepterar en sådan här lösning. Herr talman! Jag yrkar med detta bifall till reservationerna 2, 8 och 14 till socialutskottets betänkande nr 12.

Herr talman! När tvåpartiregeringen under våren 1981 lade fram sitt förslag om ändrade regler för statsbidrag till barnomsorgen och riksdagen godkände detta, reserverade vi socialdemokrater oss. Skälet till vår reservation var den omfördelning av statsbidraget som skulle komma att ske genom de föreslagna reglerna. Däremot godtog vi en övergång till procentbidrag för verksamhet inom daghem, fritidshem, familjedaghem och öppna förskolor. Det är förvånansvärt att Rune Gustavsson så dåligt har läst våra reservationer till besluten i november 1981 och maj 1982. Statsbidrag till den öppna förskolan accepterade vi, då den är värdefull bl.a. som träffpunkt för dagbarnvårdarna, som många gånger får arbeta ensamma. Att vi inte gick med på statsbidrag till deltidsförskolan berodde på att denna redan är utbyggd och att kommunerna har laglig skyldighet att anvisa plats åt samtliga sexåringar. Däremot saknas det åtskilliga platser i daghemmen, och pengarna behöver satsas där. Ett procentbidrag — vilket vi också godtog, fastän vi inte godtog procenttalet — är enkelt att administrera, och ett sådant system har också tillstyrkts av Svenska kommunförbundet. Riksdagsbeslutet innebär, om det träder i kraft 1983, att de flesta kommuner kommer att få försämrade statsbidrag, och framför allt drabbar det de kommuner som lojalt följt riksdagens beslut från 1976 om att bygga ut barnomsorgen. Det beslut som då fattades innebar att 100000 nya daghemsplatser och 50 000 nya fritidshemsplatser skulle byggas inom en femårsperiod. Det statsbidragssystem som då utformades och som fortfaran 139 de gäller kom till för att underlätta för kommunerna att genomföra utbyggnaden. Samtidigt fastställdes också den allmänna målsättningen att alla barn till förvärvsarbetande och studerande föräldrar samt barn med särskilda behov inom en tioårsperiod skulle kunna beredas plats inom den kommunala barnomsorgen. När vi nu har facit i hand kan vi konstatera att inte mer än två tredjedelar av den beslutade utbyggnaden har genomförts, och det är de kommuner som försökt följa utbyggnadsbeslutet som drabbas hårdast av det nya statsbidragsbeslutet. Det var inte bara vi socialdemokrater i riksdagen som reagerade hårt mot det borgerliga förslaget, utan oron över beslutet kom från kommunalpolitiker med olika partifärg, från personalen inom barnomsorgen och från föräldrar. Det är inte förvånansvärt att reaktionen ute i landet på det borgerliga förslaget blev så stor. Det minskade statsbidraget till barnomsorgen motsvarar ca 575 miljoner i förlorade kommunala intäkter för år 1983. Vi socialdemokrater lovade redan vid riksdagsbehandlingen i november 1981 att riva upp beslutet när vi kom i regeringsställning. Således fanns ett återställande av statsbidraget med i det trygghetspaket som vi socialdemokrater lade fram i årets val. Det är angeläget att statsbidragen till barnomsorgen utformas så, att utbyggnaden av verksamheten fortsätter. Över 100 000 barn saknar f. n. platsi daghem. Köerna är långa, för föräldrarna vet att daghemmen är bra för barnen, på grund av sin pedagogik och fostran till gemenskap och solidaritet. Det är viktigt att barnen får omsorg och tillsyn under trygga förhållanden när föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar. Och för föräldrarna är det viktigt att veta att barnen får bra omvårdnad under den tid de själva är på arbetet. Därför har den socialdemokratiska regeringen redan kommit i gång med att utarbeta ett nytt statsbidragssystem för barnomsorgen tillsammans med Svenska kommunförbundet. Regeringen kommer också att arbeta fram en plan för den fortsatta utbyggnaden i enlighet med riksdagens beslut i november 1981. I avvaktan på att statsbidragssystemet blir klart bör inte den beslutade förändringen av statsbidraget träda i kraft.

Herr talman! Vid riksdagens behandling av olika frågor inom barnomsorgen 1981 beslutades enhälligt att riksdagen skulle erhålla en redovisning rörande målsättning och riktlinjer för barnomsorgsverksamheten. motionärerna framförde åsikten att det är nödvändigt att personalen i Onsdagen den förskolan och i barnomsorgen i övrigt får en mer preciserad målsättning för 15 december 1982 sitt arbete och klarare riktlinjer för vilket innehåll verksamheten skall ha. Riksdagen har nu att behandla en redovisning från den förutvarande regeringen av de olika åtgärder som socialstyrelsen avser att vidta då det gäller att ge kommunerna och personalen stöd och vägledning. I utvecklingsplanen läggs huvudvikten vid framtagandet av ett pedagogiskt program för förskolor och fritidshem. Programmet föreslås få karaktären av ett övergripande dokument för verksamhetens målinriktning, innehåll och arbetsformer. Därutöver föreslås att kommunerna skall utarbeta och anta riktlinjer för det pedagogiska innehållet i förskolans verksamhet. Beträffande målkonstruktionen anser majoriteten i utskottet att när man berör ämnet omvärldsorientering bör man även ta upp frågan om fred och konfliktlösning. Moderaterna måste här ha missförstått diskussionen. Den konfliktlösning vi talar om avser konflikter inom barngruppen och inte internationella konflikter. Jag kan hålla med moderaterna om att barn i denna ålder är för små för att förstå dem. Men skall vi komma någonstans med fredsarbetet måste vi lära barnen att lösa konflikter inom sin grupp och hänföra det till fredsarbete. Själva förmågan att lösa konflikter, att lära sig att kompromissa, att lyssna, att lära sig inlevelse i andra människors liv och sätt att vara är ett steg på vägen till ett ställningstagande mot våld. Att barnen får förståelse för att de själva och alla människor i deras omgivning är beroende av alla människor i världen kan man säga är ett av målen för fredsfostran. Utvecklingsplanen tar också upp utvecklingen av familjedaghemsverksamheten. Utskottet anser att det är viktigt att behovet av utbildningsinsatser riktade direkt till dagbarnvårdarna uppmärksammas. Utskottet tar också upp frågan om de olika personalgrupperna inom förskolan och erinrar om att det förutom förskollärare och barnskötare finns andra yrkesgrupper inom barnomsorgen som har en viktig funktion för den pedagogiska verksamheten. Det gäller t.ex. ekonomipersonalen, som kan medverka, bl.a. när det gäller frågor om kost, hygien och hälsa. Herr talman!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

Herr talman! Anita Persson beskyllde mig för att dåligt ha läst på de socialdemokratiska reservationerna när beslutet togs 1981. Jag hade i minnet innehållet i reservationen om motståndet mot deltidsförskolan, och jag kom ihåg att den socialdemokratiske talesmannen sade att ”kommer vi till makten skall det här beslutet rivas upp”. Om det uttalandet inte gällde den öppna förskolan, har det ändå i det resonemang som ni har fört legat att ”kommer vi till makten skall vi återställa sta.sbidragen till vad som gällde före beslutet 1981”. 141 Anita Persson hade en konstig motivering för att det inte skall utgå statsbidrag till deltidsförskolan. Hon sade att deltidsförskolan ju redan är utbyggd. Fullfölj den tankegången, Anita Persson! Med det resonemanget skulle de kommuner där barnomsorgen är fullt utbyggd inte ha statsbidrag. Det menar väl ändå inte Anita Persson? Riksdagen har, som jag sade tidigare, beslutat att kommunerna skall ställa plats till förfogande i deltidsförskolan för alla sexåringar. Då bör det i konsekvensens namn också utgå statsbidrag till dessa skolor. Än en gång, Anita Persson, vad har ni socialdemokrater egentligen emot deltidsförskolan? Den är särskilt ute i glesbygderna ett viktigt komplement till de övriga barnomsorgsformerna. Anita Persson säger vidare att det inte har skett en utbyggnad av daghemsplatserna enligt den plan som förelegat, och det är riktigt. Däremot har antalet familjedaghemsplatser ökat betydligt. Det är givet att det kom många negativa reaktioner mot förslaget om andra bestämmelser, men det kom också många positiva. Kommunerna hälsade med tillfredsställelse att de slapp en detaljreglering. Jag har träffat många kommunalmän och socialdemokratiska socialchefer som har tackat oss för det beslutet, därför att det tar hänsyn till kommunernas olika behov. De skilda kommunerna har nämligen inte samma behov av barnomsorg. Det måste därför finnas olika barnomsorgsformer, och det tar detta beslut hänsyn till.
Herr talman! Vi kan, Anita Persson, vara helt överens om att det är viktigt att arbeta för fred. Men att ange fredsarbete och konfliktlösning under ämnesområdet omvärldsorientering innebär att man tar upp frågor som ligger långt över barnens nivå och långt utanför deras omvärld. Det är nämligen den som det är fråga om. Sådana frågor kräver mycken kunskap, stor insikt och mognad. Vi vuxna har olika mening om dem. Det måste också vara oerhört svårt för förskollärarna att ta upp sådana frågor; de är besvärliga också för dem. Att ta upp frågor om fredsarbete och konfliktlösning under ämnesområdet omvärldsorientering innebär vidare en risk för politisering. Föräldrarna måste ju ha det avgörande inflytandet över hur barnen skall möta dessa ämnen. De kan nämligen skapa stor oro och rädsla hos barnen samt en ångest som de kanske inte kan komma ur. Många av oss som var små under andra världskriget minns kanske hur det som då hände skapade stor ångest hos oss. Jag tycker inte att vi skall föra in den grymma vuxenvärlden i barnens värld förrän de är mogna för den. Däremot skall vi självfallet arbeta för att människor lär sig att lösa konflikter, kan samarbeta och samverka samt ha förmåga att hysa förståelse för varandra. Det gäller att lära barn tolerans. Självfallet skall förskolan arbeta på det sättet, men tillsammans med föräldrarna.
Nr 51 Herr talman! Målet för fredsfostran måste ju vara en pedagogik som Onsdagen den förmedlar en djup och inträngande insikt om och förståelse för att konflikter 15 december 1982 är en del av livets villkor samt att dessa konflikter uppträder på många olika plan. Som jag sade tidigare förekommer konflikter hos den enskilda människan, mellan människor i olika åldrar och mellan grupper och nationer. Det gäller att få unga människor att förstå att dessa konflikter måste kunna lösas. Man måste lära dem att det kan göra ont och att ordet förlåt är det svåraste av alla att uttala. De måste också inse att det kan vara lika svårt för supermakternas representanter att räcka varandra händerna som det är för små och grälande barn. Vi har med vår reservation velat peka på faran av ensidighet i en framställning. Därför är det angeläget att framhålla, att om den här frågan tas upp med den rätta tonen och inställningen, med allvar och känsla för vad barnen tål, så är det naturligtvis också viktigt att ta fasta på det som påpekas i skrivelsen, nämligen att föräldrarna ges möjlighet att påverka innehållet i verksamheten. Hos dem finns en fond av erfarenhet och eftertanke, och det är resurser som måste komma till användning.
Herr talman! Det är bra att vi nu tydligen är överens om att fred och konfliktlösning är viktiga ting. Men jag anser fortfarande att det är viktigt att förskollärarna lär sig att hjälpa barnen med dessa saker. Många barn upplever konflikter i hemmet och har därför ett stort behov av att förskollärarna kan hjälpa dem när de kommer till förskolan. Vi vet att även mycket små barn får titta på allt det våld som visas i TV. Det är då väldigt viktigt att de kan få hjälp att diskutera allt de ser på TV. Rune Gustavsson! Deltidsförskolan är viktig. Den är så viktig att kommunerna har laglig skyldighet att anvisa samtliga sexåringar plats. I vissa fall — speciellt i glesbygden — gäller det också femåringarna. När de nuvarande reglerna för statsbidrag inom barnomsorgen antogs, tog man hänsyn till detta. Men man ansåg då att deltidsförskolan redan var fullt utbyggd. I samråd med Kommunförbundet kom man fram till att statsbidragen i första hand skulle satsas på utbyggnaden av daghem och fritidshem. När det gäller detaljregleringen, Rune Gustavsson, var ju vi med på att man införde ett procentbidrag. Vad vi inte var med på var omfördelningen av hela statsbidraget, som ju missgynnar de kommuner som fullföljt riksdagens beslut år 1976 om att bygga ut barnomsorgen. Men vi var alltså med på ett procentbidrag. Ett sådant är enkelt att administrera, och det gör att kommunerna kan driva den barnomsorgsverksamhet som de önskar. Nu skall regeringen se över hela denna fråga, och det är ju mycket möjligt att man för att förenkla det hela kan ta med deltidsförskolan. Men man måste då se till att det inte går ut över de kommuner som har byggt ut barnomsorgen i daghem och fritidshem. Beslut om detta kommer att fattas i samråd med Kommunförbundet, och vi får hoppas att vi då kommer att få den bästa statsbidragslösningen.

Herr talman! Jag reagerade mot talet om att vissa kommuner blir drabbade. Genom ett enklare regelsystem kan också kommunerna på ett helt annat sätt använda förskolorna än vad man kan med det system som i dag tillämpas. Det har omvittnats från många håll. Deltidsförskolan är viktig. Vi har från centerns sida aldrig accepterat borttagandet av statsbidraget till deltidsförskolan. Men, Anita Persson, argumentet att deltidsförskolan är utbyggd håller inte. Deltidsförskolan medför ju driftkostnader på samma sätt som förskolan i övrigt. Det är därför vi anser att de olika barnomsorgsformerna skall jämställas och att det skall utgå statsbidrag. De kommuner som man säger kommer att bli missgynnade har ju under årens lopp haft en oerhört stor förmån genom de statsbidrag de fått. Man kan jämföra vad en kommun i t.ex. Stockholmsområdet får per barn och år i statsbidrag med vad som går till en kommun exempelvis i glesbygden med en helt annan struktur, där man inte kan bygga ut förskolan på samma sätt utan i större utsträckning måste använda sig av familjedaghem och där det är betydligt fler som vårdar barnen själva. Man finner då att det är en väldigt stor skillnad i vad staten satsar på dessa olika typer av kommuner.
Herr talman! Anita Persson och jag är överens om att fred är något oerhört viktigt. Vad vi däremot inte är överens om är hur fredsarbetet skall bedrivas i förskolan. Jag är rädd att det vi i traditionell mening avser med fredsarbete inte är lämpligt i förskolan. Det ligger över barnens nivå, det öppnar vägen för en politisering som jag inte tror att vi skall ha. Däremot skall vi självfallet lära våra barn att lösa konflikter. Vad vi väl också är överens om — jag tyckte att det lät så på Anita Persson — är att vi skall stötta föräldrarollen. Vi skall stötta människor så att de orkar vara föräldrar och fostra sina barn.
Herr talman! De flesta kommuner, Rune Gustavsson, förlorar på det borgerliga förslaget till statsbidrag. Stockholms kommun skulle exempelvis förlora över 100 milj.kr. Min egen kommun Nyköping, som tyvärr har en dåligt utbyggd barnomsorg, kommer, om förslaget skulle gå igenom, att förlora över 2 milj.kr. Jag tror, Rune Gustavsson, att hade ni inte sänkt statsbidragsbeloppet, så hade vi kanske kunnat komma överens om att statsbidrag skulle utgå även till deltidsförskolan, för det kan i vissa fall vara betydelsefullt, t.ex. när man integrerar verksamheten. Men så blev det inte. Kommunerna kommer alltså, om ert förslag går igenom, att förlora 575 milj.kr., och det är väldigt besvärligt i den ekonomiska situation som kommunerna befinner sig i. Det är svårt för barnen, som inte får plats i barnomsorgen. Det är svårt för alla de föräldrar som väntar på plats i daghem eller familjedaghem, för även familjedaghemmen får i ert förslag sänkt Nr 51

karensdagar, Herr talman! fr.o.m. talare nr 16 på dagens lista känns debatten avslagen mm, m. och föga meningsfull. Den iakttagelsen har ingenting att göra med det förhållandet att talare nr 16 råkade vara socialutskottets värderade ordförande, Ingemar Eliasson.

Herr talman! Av denna anledning tycker jag inte att det är någon nämnvärd mening med att gå in i detalj med åsikter och motiveringar för det ena eller andra ställningstagandet. Det räcker egentligen för socialförsäkringsutskottets del att konstatera att av den här stora propositionen har vi att hantera två viktiga bitar: frågan om karensdagarna och frågan om sättet att beräkna basbeloppet och därmed värdesäkringen av pensionerna. I båda de här frågorna är mitt och moderata samlingspartiets ställningstagande alldeles klart, och motiveringen är i all enkelhet att riksdagen fattade ett beslut i våras och att ingenting har hänt sedan dess som motiverar ett annat beslut. Följaktligen står vi kvar vid den ståndpunkt vi hade då. Jag skulle kunna tillägga att hela förslaget har en karaktär av bluff i den meningen att även de grupper som får del av de fyra förmånerna var för sig i stort sett förlorar på affären, eftersom 2 Zo momshöjning är mer pengar än det man får i utbyte. En folkpensionär som i bästa fall får 426 kr. om året i förbättring får betala mer än 426 kr. om året i form av 2 26 moms; det lär bli omkring 600 kr., naturligtvis beroende på pensionärens konsumtionsvanor. Så är det egentligen, vilken av de fyra grupperna man än tittar på. Det de får betala på grund av momshöjningen och den ökade arbetsgivaravgiften är mer än vad de även i lyckliga fall kan få ut av reformerna. Det belopp som 2 96 högre moms och 0,5 20 högre arbetsgivaravgift motsvarar räcker t.ex. till ett icke föraktligt antal karensdagar för de allra flesta. Men detta klargjorde Thorbjörn Fälldin tidigare i dag på ett, såvitt jag begriper, helt korrekt och fullständigt sätt, så jag behöver inte fördjupa mig i det. Jag kan, herr talman, nöja mig med att, min plikt likmätigt, framställa yrkanden. Jag vill yrka bifall till reservationerna 1, 4, 7 och 10 till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 13. Under förutsättning av riksdagens bifall till reservation 1 i skatteutskottets betänkande nr 14, yrkar jag dessutom bifall till reservation 12 i socialförsäkringsutskottets betänkande nr

Herr talman! Skälen för ett bra trygghetssystem är både många och goda. I ekonomiskt kärva tider finns det särskilt starka skäl för att sjuka, pensionärer, barnfamiljer och arbetslösa får samhällets stöd. Vi bör därför visa stor ödmjukhet och en betydande respekt inför de svårigheter vi möter när vi vill upprätthålla ett bra trygghetssystem även i ekonomiskt svåra tider. Jag är rädd för att inte alla vill se sanningen precis som den är. Det är en radikalt förändrad situation, när vi inte längre har en snabbt växande kaka att dela på. Det är en radikalt förändrad situation, när enbart räntan på statsskulden är betydligt större än intäkterna från statens inkomstskatter. Om vi som politiker skall få gehör hos svenska folket för att upprätthålla en god social trygghet för framtiden, gäller det nog att vi lägger papperen på bordet. Vi bör mer ägna oss åt att tala i klartext. Vi måste t.ex. göra klart för svenska folket att Sverige går i statsbankrutt om budgetunderskottet får fortsätta att växa. Vi måste göra klart för alla att en raserad samhällsekonomi är ett farligt, ja, mycket allvarligt hot mot hela det sociala trygghetssystemets grundvalar. Vi får helt enkelt inte vandra det ekonomiska lättsinnets väg. Vi kan i varje fall inte vandra den vägen om vi vill vara rädda om den sociala tryggheten. Det är farligt — för att inte säga ansvarslöst — att göra som socialdemokraterna gjorde före valet. Då gav man landets pensionärer intryck av att ingen pensionär skulle behöva göra några uppoffringar för att vi skulle klara ekonomin. Efter valet är inte längre detta löfte heligt. Nu är samma socialdemokratiska parti berett att av en vanlig pensionär med den lägsta pensionen kräva att vederbörande skall avstå ca 1 400 kr. för att man skall klara devalveringen. När regeringen Fälldin före valet ville spara 140 kr. per år för samma pensionär, var det, enligt socialdemokraterna, en social nedrustning utan motstycke. Då saknade socialdemokraterna och PRO ord för sina fördömanden. Ändå såg regeringen Fälldin till att de pensionärer som hade den lägsta pensionen blev kompenserade. Några veckor efter valet är det inte någon social nedrustning, i varje fall inte för socialdemokraterna, om samma pensionärer måste spara tio gånger mer. Det är inte egendomligt om människorna blir förvirrade av så motsägelsefulla budskap från ledande politiker. Ännu mer förvirrande är regeringens besked om att uppoffringarna endast är en engångsföreteelse. Regeringen Palme försöker trösta pensionärerna med att det endast gäller att klara devalveringen. Man skulle av detta budskap kunna dra slutsatsen att socialdemokraterna försöker få pensionärerna att tro att devalveringen kommer att lösa landets alla ekonomiska problem. Ett sådant budskap till svenska folket är osant och djupt vilseledande. I länder som haft en socialdemokratisk ledning är arbetslösheten och den ekonomiska krisen djupare och allvarligare än i Sverige. Socialdemokratiska partier har tyvärr inte visat att de har några realistiska recept mot den ekonomiska kris som hotar vårt sociala trygghetssystem. Den nuvarande regeringens snabbt växande budgetunderskott är det allvarligaste hotet någonsin mot den ekonomiska tryggheten för pensionärer, sjuka, Nr 51 arbetslösa och för barnfamiljerna. Hur ser då det socialdemokratiska partiets fördelningspolitiska profil ut? Vilken ökad rättvisa vill regeringen skapa? Menar regeringen att inga pensionärer skall behöva göra några uppoffringar när man väl har klarat av devalveringen? Regeringen kan inte vara okunnig om att det finns pensionärer med full ATP som dessutom lyfter privata pensioner på uppemot 200 000 kr. Skall inte dessa pensionärer göra några uppoffringar? Är det rättvist och solidariskt att dessa grupper skall komma undan när arbetare, tjänstemän och småföretagare med inkomster långt under 80 000 kr. skall bära tunga bördor för att vi skall kunna reda upp våra ekonomiska svårigheter? Är detta regeringens politik, så kommer man att misslyckas med att skapa den nationella samling som så innerligt väl behövs för att rädda den svenska samhällsekonomin. Om regeringen fortsätter att inbilla bättre ställda grupper inom det sociala trygghetssystemet att de skall känna sig skyddade, så manövrerar sig regeringen in i en trovärdighetskris utan motstycke. Man blir helt enkelt oförmögen att lösa den ekonomiska krisen. Inser inte regeringen att det finns bättre ställda grupper inom trygghetssystemet som lever på en högre standard än många arbetare, tjänstemän och småföretagare? Socialdemokraterna har i opposition aktat sig väldigt noga för att göra en analys av vilka förmåner det sociala trygghetssystemet ger olika grupper. Partiet kommer inte ifrån att göra denna analys, om man vill göra anspråk på att föra en rättvis och fördelningspolitiskt riktig politik. Gör man denna analys tvingas man erkänna att välbeställda grupper kan glädja sig över generösa förmåner vid sjukdom, på ålderdomen och när de tar samhällets barnomsorg i anspråk. Samtidigt skall vi vara medvetna om att det är stora grupper bland pensionärerna, bland sjuka och bland barnfamiljerna som sannerligen får klara sig på ytterst knappa tillgångar. Det finns alltjämt pensionärer som får klara sig på ungefär 17 000 kr. per år och utan bostadstillägg, när bättre ställda pensionärer får ut nära 90 000 kr. Det är de som har de låga pensionerna som har haft de tunga jobben. Det är dessa pensionärer som haft att leva med dåliga arbetsmiljöer. De har ofta utfört ett arbete som de välbeställda grupperna aldrig velat ha. Det finns inga skäl för ätt dessa ofta kroppsarbetande människor skall finna sig i att ha en pension som är 70 000 kr. lägre än de bättre lottade har. Det finns ingen rättvisa i ett pensionssystem som ger sådana våldsamma skillnader som jag här pekat på. Ofta är skillnaderna ännu större. De bättre ställda pensionärerna lyfter utöver folkpension och ATP också rejäla privata pensioner. I verkligheten är alltså de ekonomiska klyftorna långt större än de 70 000 kr. som jag pekat på. En oundviklig fråga till regeringens företrädare: Är det en för partiet helig bärkraftsprincip, när vissa pensionärer kan få väsentligt högre pensioner än vad i produktionen hårt arbetande tjänstemän och arbetare kan få i lön? Är svaret ja på denna fråga? I så fall har den socialdemokratiska regeringen sålt ut gamla hedervärda rättviseprinciper. Man har i så fall valt en ny väg för 147 svensk socialpolitik. Det är de starkas och de privilegierades sociala trygghet som socialdemokraterna i så fall slår vakt om. Tro då inte att det går att med denna politik samla svenska folket kring en nationell krispolitik som öppnar vägen mot en ljusare framtid. En politik som öppnar portarna mot en nationell samling för att klara jobben, skapa en sund ekonomi och garantera en grundtrygghet för svenska folket måste bygga på en klart uttalad solidaritetsprincip. Det innebär i klartext att de bäst lottade — med höga inkomster, höga pensioner eller andra förmåner — måste gå före och bära den tyngsta bördan. Det är utifrån denna principiella grundsyn som vi i centerpartiet format våra alternativ till regeringens proposition nr 55. Vi fullföljer i reservation nr 2 regeringen Fälldins principer för beräkning av basbeloppet. Detta innebär att de bäst ställda inom trygghetssystemet får göra vissa uppoffringar för att ge sitt bidrag till en sundare ekonomi. I linje med att vi anser att de sämst ställda pensionärerna bör skyddas så långt som möjligt mot den kraftiga inflation som blir följden av regeringens devalvering, föreslår vi en uppräkning av pensionstillskottet med 4 96 fr.o.m. den 1 juli 1983. Jag yrkar därför bifall till centerreservationerna nr 2 och 5 i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 13. Karin Israelsson kommer i ett senare anförande att motivera centerns ställningstagande i övriga frågor som behandlas i detta betänkande.

Herr talman! Jag kan instämma i Nils Carlshamres debattbeskrivning, och jag skall inte nämnvärt förlänga debatten. I socialförsäkringsutskottets betänkande 1981/82:13 behandlas flera frågor med social inriktning, som har stor ekonomisk betydelse för skilda grupper i samhället. Det är frågor som har särskild betydelse, då de rör redan hårt drabbade grupper som är mer eller mindre beroende av samhällets sociala omsorg. Trots upprepade försäkringar om vaktslående om de svaga grupperna i samhället, har under den senaste sexårsperioden en rad beslut med motsatt inriktning fattats, grundade på förslag från borgerliga regeringar och fattade av en borgerlig majoritet i riksdagen med en rösts övervikt. Det känns angeläget att erinra om vad som bl.a. sägs i proposition 1980/81:20 om besparingar i statsverksamheten m.m. Där sägs: ”Från socialdepartementets huvudtitel på statsbudgeten bekostas främst olika sociala trygghetsanordningar som skall ge vård och service samt ekonomisk trygghet åt medborgarna. Dessa samhällsinsatser riktar sig främst till barnfamiljer, åldringar, sjuka och handikappade.

Upphävande av Sanningen är att samtliga borgerliga regeringars s.k. sparpaket har haften — beslutet om klar fördelningspolitisk inriktning på överföring från de fattiga till de redan karensdagar, rika. Nämnas kan frågor om ändrad beräkningsgrund för basbeloppet, = m.m. försämringen av delpensionen och bostadstilläggen, de minskade livsmedelssubventionerna, fördyrade kostnader för sjukoch tandvård, införandet av karensdagar vid sjukdom, försämrade reserabatter för pensionärer och studerande m.m. Listan på de försämringar som i första hand drabbar grupper med begränsad ekonomi kan bli lång, men jag skall begränsa mig till de frågor som handläggs av socialförsäkringsutskottet. Det gäller först det förändrade beräkningsunderlaget för basbeloppet, som för samtliga pensionärer inneburit ett lägre pensionsbelopp än efter den gamla beräkningen, detta samtidigt som de fått vidkännas ökade utgifter inte bara för mat och hyra utan även för olika tjänster och behövlig service. Det som hittills har påverkat pensionsbeloppen mest negativt är att det inte, som förut har varit fallet, sker någon omräkning när priserna höjts över ett visst belopp. Omräkning sker endast en gång per år, vilket har accepterats av socialdemokraterna. Som upplysning kan nämnas att pensionen omräknades åtta gånger under åren 1979-1981. Vpk fann det tillfredsställande när socialdemokraterna i valrörelsen lovade, att om de kom i regeringsställning, skulle de bl.a. återställa värdesäkringen av pensionerna. Vi har i vår motion konstaterat att regeringsförslaget har vissa brister. Det uppfyller inte helt kravet på återställande av värdesäkringen, då beslutet om fastställande av basbeloppet en gång per år kvarstår, liksom att prishöjningen på grund av devalveringen inte skall kompenseras. Vi menar att den uppräkning av basbeloppet med 300 kr. som föreslagits är otillräcklig och därtill ger en ojämn fördelning. För en pensionär med enbart folkpension och pensionstillskott betyder detta ca 35 kr. i månaden, medan det för en pensionär med full ATP ger ca 130 kr. per månad. Samtidigt betyder en höjning av livsmedelspriserna med 10 96 under 1983, vilket säkert är lågt räknat, ökade utgifter för en ensamstående pensionär med ca 70 kr. per månad bara för mat, under förutsättning att han äter alla mål hemma. Äter han ett mål ute blir det högre kostnader. En kvinnlig pensionär klarar sig kanske litet bättre. Hon behöver inte så mycket kalorier och har ofta bättre förutsättningar att klara sin mathållning själv. Detta är endast ett exempel på att hela ATP-systemet, som vpk har tagit upp i en särskild motion, är fördelningsmässigt orättvist. Den galopperande inflationen har ökat klyftorna mellan de högsta och de lägsta pensionerna. Deltidsanställda och lågavlönade drabbas särskilt hårt. Det synes alltmer angeläget att, som vpk har föreslagit, se över det nuvarande ATP-systemet och att alla pensionärer garanteras en ekonomiskt trygg ålderdom. 149 Regeringens förslag om tilläggsbelopp till basbeloppet om 300 kr. innebär också att det skall gälla vid beräkningen av studiemedel och beträffande förlängt barnbidrag och studiebidrag. Dessa förslag har biträtts av vänsterpartiet kommunisterna. Nästa fråga gäller vallöftet om upphävande av beslutet om karensdagar vid sjukdom. När detta beslut fattades av riksdagen gav den dåvarande socialministern sken av att det var av omsorg om de svaga i samhället. Detta måste tolkas så att de sjuka och handikappade, som främst skulle drabbas av införandet av karensdagar, inte räknas till de svaga i samhället. Ändå är det otvetydigt så, att de som drabbas av hög sjukfrekvens är bl.a. de handikappade, som oftare drabbas av akuta sjukdomar. Detsamma gäller de arbetare som har tunga, enformiga och hälsovådliga arbeten. Oftast är det så att de som har de mest påfrestande arbetena också har den sämsta arbetsmiljön, som leder till högre sjukfrekvens. Vänsterpartiet kommunisterna framförde i den debatt som föregick beslutet om karensdagar, och vi vidhåller det fortfarande, att beslutet om karensdagar ingick i den orättvisa omfördelningspolitik som de borgerliga regeringarna så framgångsrikt företrädde. Många miljarder kronor har bytt ägare sedan 1976. Det har varit hårda svångremmar för folket och breda hängslen för kapitalet. Vi betecknade vidare införandet av karensdagar som en klasslag, vilket vi vidhåller. Vi var då överens med socialdemokraterna om att införandet av karensdagar var fördelningsmässigt orättvist och ingick som ett led i nedrustningen av det sociala trygghetssystemet, en nedrustning där de borgerliga har varit framgångsrika. Vi är fortfarande överens om att upphäva beslutet om införandet av karensdagar. Men vpk är, som sagts upprepade gånger i dagens debatt, inte berett till en finansiering — som f. ö. är diskutabel — genom ett höjande av momsen. Särskilt gäller detta matmomsen som inte får höjas, då en höjning ofrånkomligt leder till högre matpriser, vilket ofrånkomligt hårdare drabbar alla med små inkomster som tvingas använda en större del av sin sammanlagda inkomst till inköp av mat. Matpriserna har f. ö. redan nått en nivå som för många hushåll ter sig orimlig och som även utan momshöjning kommer att stiga kraftigt under det kommande året. Vänsterpartiet kommunisterna kan inte se en höjning av momsen som en rättvis fördelning av krisens bördor. Vpk har, som redan framhållits, förslag till andra åtgärder för finansiering av de givna vallöftena, åtgärder som får rättvisare fördelningspolitiska effekter, vilket vi eftersträvar. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till de reservationer som undertecknats av vpk och som fogats till socialförsäkringsutskottets betänkanden.

Herr talman! När den borgerliga regeringen på hösten 1980 inledde den sociala nedrustningen, så innebar det en vändpunkt i den svenska trygghetspolitikens historia. Det var då man presenterade en förstas.k. sparplan, som innebar en allvarlig nedskärning av viktiga sociala trygghetsreformer. Det var då angreppet sattes in mot ATP och pensionernas värdesäkring. Vi har sedan upplevt hur reform efter reform angripits och försämrats. I våras riktades angreppet mot sjukförsäkringen. Under minst sagt uppseendeväckande former drev den borgerliga riksdagsmajoriteten med utslagsröstens hjälp igenom beslutet om karensdagarnas införande och sjukförsäkringens försämring i andra avseenden. Ensidigt har de borgerliga sparaktionerna riktats mot sociala välfärdsreformer. Fördelningspolitiskt har de ofta varit upprörande. Väljarna såg till att denna politik fick ett slut i valet den 19 september. Den räkning den borgerliga regeringen lämnade efter sig konfirmerade de misslyckade regeringsåren: en samhällsekonomi i obalans, ett enormt budgetunderskott, en rekordstor arbetslöshet, en allvarlig social nedrustning. Det är denna verklighet vi i höst möter — en samhällsekonomi som i många avseenden är körd i botten, vilket förstärkts av en allvarlig internationell kris. Vi har motsatt oss den sociala nedrustning som de borgerliga bedrivit. Samtidigt har vi deklarerat att samhällsekonomin inte ger något utrymme för några nya och kostnadskrävande reformer. Det är inte heller möjligt att nu och på en gång återställa alla de försämringar som de borgerliga drivit igenom under dessa år. Vår uppgift blir att målmedvetet och kraftfullt arbeta för att återge de sociala reformerna det värde de tidigare haft. Vår huvuduppgift är att slå vakt om det sociala trygghetssystem som arbetarrörelsen byggt upp i vårt land. Redan i våras deklarerade vi att vid en socialdemokratisk valseger skulle vi se till att de tidigare gällande principerna för pensionernas värdesäkring återställdes, att beslutet om karensdagarnas införande och sjukförsäkringens försämring revs upp, att ersättningen från arbetslöshetsförsäkringen vid arbetslöshet förbättrades och att försämringen av barnomsorgens statsbidrag upphävdes. Av dessa fyra åtaganden behandlar vi nu i de föreliggande betänkandena från socialförsäkringsutskottet pensionernas värdesäkring, upprivandet av beslutet om karensdagarnas införande samt höjningen av arbetsgivaravgiften för att till en del ersätta kostnaderna för förbättringen av arbetslöshetsförsäkringen. Det är således några av de helt grundläggande frågorna vi diskuterar här denna kväll. Det kan finnas anledning att erinra om att det denna höst är 50 år sedan Per Albin Hansson bildade sin första socialdemokratiska regering. Det skedde i ett land som präglades av massarbetslöshet och fattigdom. Det var då den reformpolitik tog sin början som lade grunden till den välfärdspolitik som under mer än 40 år kom att prägla utvecklingen i vårt land. Milstolparna som markerat framstegen har varit många. Det har ofta rått strid om de grundläggande reformerna på det sociala området, och det har inte sällan varit med knappa majoriteter reformerna kunnat föras i hamn och bli verklighet. ATP är ett sådant exempel. Det har också funnits ett annat avgörande inslag i denna reformpolitik. Inga reformer har aktualiserats utan att de också ekonomiskt varit säkerställda. Det är en gammal hederlig socialdemokratisk tradition att alltid ange på vilket sätt reformerna skall finansieras och också tala om att en rättvis fördelningspolitik kostar pengar. Vi har bestämt vänt oss mot den lättsinniga löftespolitik som inte sällan demonstrerats såväl från borgerliga partier som från kommunisterna här i riksdagen. När vi nu står inför uppgiften att återställa värdet av viktiga reformer som de borgerliga raserat, har vi också anvisat finansieringskällorna för att täcka kostnaderna fullt ut. När den borgerliga regeringen sänkte mervärdeskatten hösten 1981 föranledde detta ett inkomstbortfall för den redan hårt ansträngda statsbudgeten. Genom besparingar inom bl.a. socialförsäkringen fick pensionärer, sjuka och handikappade betala denna skattesänkning. Ur fördelningssynpunkt anser vi detta felaktigt. Vi har också hela tiden klargjort att våra löften om att återställa tryggheten för dessa grupper förutsätter en återgång till den nivå mervärdeskatten hade fram till hösten 1981 och att en mindre höjning av arbetsgivaravgiften är nödvändig. I konsekvens därmed har vi i utskottets betänkande klart angivit att förutsättningen är att riksdagen godkänner skatteutskottets förslag till en höjning av mervärdeskatten. Herr talman! Det var den 26 maj i år som den borgerliga riksdagsmajoriteten med röstsiffrorna 169 mot 168 drev igenom beslutet om karensdagarnas införande och sjukförsäkringens försämring. Det är ett angeläget socialt rättvisekrav att det beslut som då drevs igenom nu undanröjs. Den kritik vi riktat mot detta beslut äger inte bara fortfarande sin giltighet utan har också förstärkts. Det är upprörande orättfärdigt att de sjuka och de mest utsatta grupperna genom beslutet skall betala räkningen för denna illa tillyxade borgerliga s.k. sparaktion. Ingen har kunnat bestrida att det är människor med de lägsta lönerna, de sämsta arbetsmiljöerna och de flesta olycksfallen som kommer i kläm. Främst är det industrins arbetargrupper och redan hårt pressade grupper av handikappade som drabbas. Vår upprördhet kvarstår, när man erinrar sig hur denna kompromissprodukt tillkom och på vilket vilseledande sätt den presenterades. Beslutet var en direkt utmaning mot löntagarna. Det drevs igenom mot den samlade fackföreningsrörelsens bestämda protester. Man fick de borgerliga i riksdagen att ställa sig bakom ett uttalande, som innebär att genom riksdagens påtryckning utgår man från att arbetsgivarna i de nu förestående viktiga avtalsförhandlingarna skall lyckas försämra de offentliganställdas och tjänstemännens avtalsreglerade sjukförmåner. Det understryker ytterligare hur orimligt beslutet i sin helhet är. Man hade möjligen kunnat tro att beslutet i våras skulle ha föranlett de borgerliga att företa en självprövning och att de nu skulle ha funnit tiden mogen att ompröva sitt tidigare ställningstagande. I stället upplever vi hur de i sina motioner och reservationer inte bara vidhåller det beslut de drev igenom utan också söker rättfärdiggöra det med en allt ohållbarare argumentation. Moderaterna hade ju i våras velat gå ännu längre och spara ytterligare 900 milj.kr. på de sjukas bekostnad. Under sken av att man betraktar vårens beslut som en ”temporär lösning med vissa brister” avser man tydligen att. Nr 51 komma igen och föreslå andra regler för att leva upp till sina ännu mera Onsdagen den långtgående aktioner mot vårt sociala trygghetssystem. 15 december 1982 Centern, som på ett särskilt sätt är förenad med den den sociala nedrustningens epok vi upplevt, har i sin reservation satt på pränt att beslutet präglades av att ”det slog vakt om de hälsosvaga och utsatta grupperna”. Så står det faktiskt. Det finns ett gammalt svenskt ordspråk som säger att man kan bita huvudet av skammen. Centern besitter en viss färdighet i den konsten. Naturligtvis markerar man även denna gång sin inställning och sitt motstånd till den grundläggande principen i hela vår socialförsäkring, nämligen att försäkringen skall ersätta det inkomstbortfall som i detta fall sjukdom medför. Man talar om att spännvidden mellan de högsta och de lägsta sjukpenningbeloppen minskar, men man undviker att tala om att hela aktionen går ut på att spara de stora beloppen på karensen — 1 500 milj.kr. av 1900 milj.kr. Vilka som får sitta emellan är lätt att räkna ut. Det blir de mest utsatta grupperna. Så tar man upp fridagsregeln, som enligt beslutet skall tas bort. Den har av centern använts som någon sorts räddningsplanka när man sökt försvara vad man har varit med om att ställa till. Man startade t.o.m. en annonskampanj i våras för att tala om hur de tre karensdagarna i vissa lägen slog och hur borttagandet av fridagsregeln i sådana fall kunde kompensera inkomstbortfallet. Jag tillät mig säga, att om centern skulle lyckas med sin kampanj, fanns det anledning att räkna med att sjukskrivningstiderna därmed förlängdes. Nu är emellertid fridagsregeln ett problem för bl.a. deltidsoch korttidsanställda. Vi har i betänkandet ingående redogjort för detta och för sjukpenningkommitténs arbete för att finna en lösning av frågan. Doris Håvik kommer att närmare redogöra för detta liksom för vissa andra frågor, bl.a. höjningen av arbetsgivaravgiften och studiestödet. När det slutligen gäller folkpartiets agerande i fråga om karensen och försämringen av sjukförsäkringen, håller man sig även denna gång diskret i bakgrunden. I sin motion avvisar man på en rad förslaget om upphävande av beslutet om karensdagar m.m. Det är allt. Det kanske är bäst så. Vi minns ju alla förspelet till hela aktionen mot sjukförsäkringen och hur folkpartiet spelade en nog så framträdande roll. Man ville t.o.m. ha lagstiftning för att åstadkomma en ”likvärdig självrisk för olika grupper på arbetsmarknaden”. När man blev medveten om konsekvenserna av detta, backade man snabbt ut. Bränt barn skyr elden, brukar det heta. Det är väl orsaken till att man även denna gång vill ligga lågt. Jag tror inte att den s.k. socialliberala profilen blir bättre av det. Herr talman! Det är i höst 25 år sedan vi utkämpade den första striden om vår tids största sociala trygghetsreform, nämligen ATP. Det var i oktober 1957 folkomröstningen om pensionsfrågan ägde rum. Striden om ATP gällde i hög grad finansieringen av pensionssystemet och värdesäkringen av pensionerna. Värdesäkringen är grunden för ATP. beräkningsgrunderna för basbeloppet innebär en fortlöpande urholkning av pensionerna. Genom att försämring läggs till försämring, år efter år, blir den sammanlagda effekten mycket allvarlig. Vi har i utskottsbetänkandet pekat på att även om energipriserna inte ökar mer än Övriga priser, sker det en urholkning av basbeloppet som redan efter fem år uppgår till 4-5 26. Skulle energipriserna öka mer än konsumtionspriserna föranleder det en ännu snabbare urholkning av det framtida pensionsskyddet. Det bör observeras att det var detta den borgerliga regeringen räknade med skulle ske, nämligen att energipriserna skulle öka snabbare än konsumtionspriserna. Våra upprepade krav på en återgång till de tidigare beräkningsgrunderna har konsekvent avslagits av den borgerliga riksdagsmajoriteten. Detta kan inte tolkas på annat sätt än att det är en långtgående urholkning av pensionssystemet snarare än kortvariga besparingar som eftersträvas. Vi vet att detta på sikt kan leda till att pensionsnivån sjunker från fastställda 65 2 till 45 90 av inkomsten under de aktiva åren. Det drabbar inte bara dagens pensionärer utan kanske främst dagens löntagare, när de en dag går i pension. Det är därför ytterst angeläget att återskapa tilltron till ATP och den allmänna pensioneringen. Risken är annars stor att vi får en starkt ökad privatisering av pensionstryggheten genom egna dyra pensionsanordningar som blir förbehållna främst de bättre situerade grupperna. ATP-systemet är avsett att skapa trygghet under ålderdomen, och medborgarna bör kunna lita på att denna trygghet består. Det är därför vi med sådan styrka har drivit kravet på en återgång till de tidigare beräkningsgrunderna för basbeloppet. I föreliggande regeringsförslag föreslås också en sådan återgång från den 1 januari 1983. Därigenom slår de tidigare reglerna igenom vid beräkning av basbeloppet för år 1984. Förutom att återställa värdesäkringen av pensionerna är det angeläget att motverka effekterna av att basbeloppet i fortsättningen kan ändras endast en gång per år. Den tidigare metoden att räkna upp basbeloppet efter det att priserna stigit med 3 26 har under årens lopp varit föremål för kritik från pensionärernas organisationer. Man har bl.a. framfört krav på att förkorta tiden mellan indexhöjningarna genom att minska procentsatsen för utlösning av förändringen. Redan i början av detta år kom vi efter överläggningar med Pensionärernas riksorganisation fram till att en rimlig lösning kunde vara att vid fastställande av basbeloppet för 1983 räkna upp detta med ett belopp som skulle tjäna som kompensation för kommande prishöjningar. Jag hade f. ö. tillfälle att här i riksdagen i våras redogöra för detta. Regeringen föreslår nu att en extra höjning av pensionsbeloppen genomförs den 1 januari 1983. Det innebär att vid beräkning av pensionsförmåner och därmed jämförbara ersättningar som skall utbetalas från den allmänna försäkringen skall till det basbelopp som fastställts att gälla från den 1 januari 1983 läggas 300 kr. Pensionen för exempelvis en ålderspensionär med folkpension och fullt pensionstillskott höjs därmed med 426 kr. utöver vad som följer av det fastställda basbeloppet. Det kommer att krävas uppoffringar av alla om vi skall kunna föra vårt land ur den ekonomiska krisen. Det är likaså viktigt att de bördor som är Nr 51 nödvändiga för att sysselsättningen och vårt ekonomiska oberoende skall Onsdagen den kunna tryggas fördelas rättvist och efter bärkraft samt att alla grupper ställer 15 december 1982 upp och bär sin del av de nödvändiga uppoffringarna. Detta är också bakgrunden till att pensionärerna genom sina organisationer har förklarat sig beredda att i likhet med andra grupper avstå från kompensation för de prishöjningar som följer av devalveringen. Härigenom markerar även pensionärerna sin vilja att medverka vid återuppbyggnaden av vårt lands ekonomi. Vad det sålunda gäller är en engångsåtgärd och ett viktigt bidrag för att vi med framgång skall kunna bekämpa den ekonomiska krisen. Med litet skilda motiveringar yrkar de borgerliga partierna avslag på förslaget om värdesäkring av pensionerna. Av förståeliga skäl har centern ett särskilt dåligt samvete i denna fråga. Som vanligt söker man blanda bort korten genom att påstå att pensionärerna egentligen inte alls har fått det sämre och att särskilt de sämst ställda pensionärerna genom pensionstillskotten har fått en förbättring.

Årets höjning av pensionstillskotten med ytterligare 2 Zo är minst av allt någon kompensation för de försämringar man har drivit igenom sedan 1980. Detta är pensionärerna väl medvetna om, även om centern söker blanda bort korten. Centern kritiserar nu förslaget om att ett belopp på 300 kr. skall läggas till basbeloppet för att kompensera att pensionerna i fortsättningen endast skall räknas upp en gång om året. Man säger att detta särskilt gynnar pensionärer med full ATP, medan deras eget förslag åstadkommer ”en krympning av pensionsklyftorna”. Därför vill man reducera beloppet till 100 kr. och samtidigt införa ett extra pensionstillskott på 4 96 fr.o.m. den 1 juli 1983. Centern var, liksom de övriga borgerliga partierna, motståndare till ATP. Centern har heller aldrig försummat något tillfälle att kritisera och misstänkliggöra ATP-systemet. I sak har man naturligtvis aldrig accepterat principen att pensionärerna skall vara garanterade en någorlunda bibehållen standard på ålderns dagar. Den s.k. inkomstbortfallsprincipen i vårt sociala försäkringssystem har man haft svårt att förlika sig med. Det har då passat att beskriva de s.k. orättvisorna genom att exemplifiera med pensionärer med högsta och lägsta ATP, med högsta och lägsta sjukpenning osv. — vi hörde alldeles nyss Gösta Andersson argumentera på det sättet. I detta mönster av osaklig propaganda har det också passat bra att tala om den s.k. grundtryggheten, utan att konkret ange vad man egentligen vill. I närmare sex år innehade man socialministerposten. Under den tiden åstadkom man bara försämringar för pensionärerna. ATP är uppbyggt på fördelningsprincipen och ett kollektivt utgiftsuttag. 155 Man kan inte börja bygga in någon sorts individuellt utgiftsuttag i systemet utan att rubba själva grundvalarna för ATP. Jag vill betona detta även med hänsyn till vpk:s sätt att angripa ATP och med hänsyn till deras reservation i utskottsbetänkandet. Genom att centern och tydligen nu också vpk ensidigt redovisar pensionernas bruttobelopp söker man ge sken av upprörande orättvisor. Genom centerns förslag till nytt pensionstillskott har vi fått ett gott exempel på att man måste se till annat än pensionernas bruttobelopp när man skall jämföra effekten av regeringen och centerns förslag. Jag skulle gärna, herr talman, vilja rekommendera kammarens ledamöter att ta del av den redovisning som finns på sidorna 8 och 9 i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 13. Det extra avdraget vid beskattning och det kommunala bostadstillägget gör att nya pensionstillskott påverkar ATP-pensionärernas ekonomi långt upp i inkomstklasserna. Det är t.o.m. så att centerns förslag kan ge pensionärer med ganska hög ATP en högre kompensation än regeringens förslag. I motionen hävdas att det skulle bli ett väsentligt större tillskott för de högsta ATP-inkomsttagarna om regeringens förslag genomfördes. Skillnaden blir dock mycket liten sedan hänsyn tagits till bl.a. beskattningen. Jag kan f. ö. påpeka att skillnaden mellan det centern kallar de sämst ställda pensionärerna och de med de högsta ATP-pensionerna inte är så dramatiskt stor. Vi har i utskottet fått utförliga beräkningar från budgetdepartementet om hur skillnaderna i disponibel inkomst inom pensionärskollektivet kraftigt minskat under hela 1970-talet. När man jämför olika pensionärers inkomster med varandra är det nödvändigt att räkna in de utjämnande effekter som följer av pensionstillskotten, kommunala bostadstillägg och de särskilda beskattningsregler som gäller för pensionärer. Herr talman! Jag utgår ifrån att även centern, som har tillgång till beräkningarna, numera inser detta, så att vi i fortsättningen kan få en sakligare och mera verklighetsförankrad debatt om pensionernas storlek. När den socialdemokratiska regeringen genomförde och förbättrade pensionstillskottet, och även det kommunala bostadstillägget, var det för att ge de pensionärer som inte hade någon ATP eller en låg sådan en standardförbättring. Till viss del har vi lyckats, även om de borgerliga regeringarna lyckades försämra mycket. Herr talman! De frågor som riksdagen nu har att ta ställning till är av avgörande betydelse för den sociala trygghet vi har byggt upp i vårt land. Det gäller att riva upp det beslut om karensdagarnas införande och sjukförsäkringens försämring som den borgerliga riksdagsmajoriteten drev igenom. Den klasslag som då tillkom drabbar i särskilt hög grad de mest utsatta grupperna i vårt samhälle. Det gäller pensionernas värdesäkring och en återgång till tidigare beräkningsgrunder för basbeloppet. Vi måste slå vakt om den trygghet vi genom ATP och vårt pensionssystem har skapat. Det gäller inte bara dagens pensionärer, utan också de generationer som blir morgondagens pensionä rer. Här har riksdagen möjlighet att visa sin solidaritet med pensionärernanu Nr 51 och för framtiden.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

Herr talman! Sven Asplings argumentation är enkel. Den kan sammanfattas så här: Centerns förslag leder till social nedrustning, socialdemokraternas egna förslag innebär social rättvisa. Dessa påståenden är vare sig hederliga eller sanningsenliga. Just därför aktar sig Sven Aspling noga för att gå in i konkreta diskussioner av det sociala trygghetssystemet. Men låt oss göra det! Är det social rättvisa när socialdemokraterna kräver av de vanliga folkpensionärerna att de skall göra uppoffringar på ungefär 1 400 kr. per år för att klara devalveringen? Är det hederligt av socialdemokraterna att samtidigt påstå att det innebar en social nedrustning när regeringen Fälldin kompenserade de sämst lottade pensionärerna med höjda pensionstillskott? Är det social rättvisa när arbetare och låginkomsttagare får bära större bördor för att klara den ekonomiska krisen än vad vissa priviligierade pensionärer med mycket höga pensioner får göra? Är det hederligt av socialdemokraterna att samtidigt beskylla centern för social nedrustning när vi vill spara en del på de pensioner som är långt större än vanliga löntagares inkomster? Är det social rättvisa när regeringens devalvering och momshöjning kostar en tvåbarnsfamilj kanske 4000-5000 kr. per år samtidigt som man kompenserar med endast 600 kr.? Är det hederligt av socialdemokraterna att samtidigt beskylla centern för social nedrustning när vi vill rösta bort momshöjningen, som slår hårdast mot barnfamiljerna? Så ser den konkreta verkligheten ut, och så borde vi diskutera den. Jag hoppas och tror att var och en här i kammaren — och även utanför den — har förmåga att bedöma vad som är social rättvisa. Sedan till det räkneexempel som Sven Aspling hänvisade till i sitt anförande. Det hade varit på sin plats att redovisa att det räkneexemplet bygger på halvårseffekten av centerns förslag men på helårseffekten av regeringens förslag. Var och en kan lätt inse att det leder till en skevhet i jämförelsen. Jag skulle önska att Sven Aspling och andra socialdemokrater ville medverka till en ingående analys av det sociala trygghetssystemet. Vore man beredd till en sådan debatt skulle vi, hoppas jag, kunna finna en gemensam ståndpunkt.

Herr talman! Sven Aspling talar — som man gör från socialdemokratiskt håll — om en påstådd social nedrustning. Låt mig på tre områden försöka beskriva hur det faktiskt ligger till. När det gäller barnfamiljerna vill jag säga att barnbidraget sedan 1976 höjts från 1 800 kr. till 3 000 kr. I reala termer betyder det att det följde med penningvärdeförsämringen fram till 1981. Nu är vi beredda att höja det igen. För flerbarnsfamiljerna infördes flerbarnstillägget. Det betyder för t.ex. en fyrbarnsfamilj att realökningen sedan 1976 blir över 10 90. Föräldraförsäkringen har byggts ut, rätten till ledighet för vård av sjukt barn har förbättrats, osv. Nu äventyras den höjning av barnbidrag och flerbarnstillägg som så väl behövs av att socialdemokraterna villkorar det med höjd moms. Vem står för risken för social nedrustning i den frågan just nu? Det andra området gäller pensionärerna. Från januari 1976 till januari 1982 har folkpension plus helt pensionstillskott ökat från 11 252 kr. per år till 24 920 kr. per år —i reala tal en ökning med 18 26. Ingen annan grupp har haft en så god inkomstutveckling. Så var det med talet om social nedrustning på den punkten. Vi gjorde en mindre ändring i reglerna för indexuppräkningen. Den har haft liten ekonomisk betydelse jämfört med den 4-procentiga kompensation som enligt utsago uteblir för pensionärerna nästa år. Pensionärerna skall inte, oavsett hur låg pensionen är, få någon kompensation för devalveringseffekten. Vad är det för ett konstigt resonemang, Sven Aspling, som ligger till grund för att pensionärerna väl skall ha kompensation när spriten stiger i pris men inte när livsmedlen stiger i pris till följd av devalveringen? Ett tredje område är karensdagarna. Folkpartiet ligger lågt i den frågan, säger Sven Aspling. Det mesta är ju väl tuggat på den punkten, så det behöver kanske inte tas om. Det har emellertid aldrig varit folkpartiets avsikt att införa lagstiftning om avtalsförbud, och vi kommer inte att medverka till det. Men om karensdagarna är så förhatliga, varför då äventyra också den frågan med den höjda momsen?
Herr talman! Bara några ord med anledning av vad Sven Aspling sade om vpk:s krav på en översyn av ATP-systemet. Det är inget nytt krav som vpk för fram. Redan 1959 sade vi i en motion att ATP-systemet har klasskillnaderna i samhället inbyggda i sig. Den som har haft en låg inkomst hela sitt liv får en låg pension på äldre dar. Det stämmer fortfarande. Men inflationen har gjort att beräkningsgrunden för ATP har stigit så att vissa människor kan få en pension som är större än vad en industriarbetare har i lön. Det är detta som vi reagerar mot. Sven Aspling talade om bruttobelopp och nettobelopp och sade att skillnaderna inte blir så stora. Det är alldeles riktigt, men det är principen som vi är ute efter. Om pensionen inte kan bli högre än en industriarbetarlön, blir skatten för dessa grupper lika. Det borde finnas möjligheter att sänka — Nr 51 taket på inkomstberäkningen utan att man ändrar i ATP-systemet. Det finns Onsdagen den flera möjligheter att göra systemet mer rättvist. 15 december 1982
Herr talman! Jag hemställer att få antecknat till kammarens protokoll att jag inte har behov av någon replik med anledning av vare sig Sven Asplings anförande eller det därpå följande replikskiftet.

Herr talman! Jag har flera ledamöter att replikera — Nils Carlshamre bortfaller dock. Jag skulle under de här få minuterna vilja ta upp några centrala frågor med anledning av Gösta Anderssons och Ingemar Eliassons inlägg. Det är så typiskt för dem båda att de i sitt angrepp på oss försöker komma undan den grundläggande frågan. Den stora skillnaden mellan att rensa index från oljeprishöjningar och att räkna bort effekterna av en devalvering är att det i det senare fallet rör sig om en engångsåtgärd som inte får någon särskild effekt på det framtida pensionssystemet. En successiv urholkning av basbeloppet, som blir följden om man tar bort energipriserna vid indexberäkningen, får däremot genomgripande konsekvenser främst för de kommande pensionärerna. Försämring läggs till försämring år efter år. Jag har inte tidigare haft tillfälle att diskutera detta med Ingemar Eliasson, men när jag nu får det tillfället vill jag ge honom rådet: Studera detta, annars kommer ni snett i denna fråga som i så många andra frågor. Tiden medger inte att jag berör familjepolitiken, men den har redan debatterats i timmar här. I stället skall jag hålla mig till pensionsfrågorna. Till Gösta Andersson vill jag säga följande: Klyftorna mellan pensionärernas inkomster låter stora när man nämner bruttobeloppen. ATP pensionären med 75 000 kr. i inkomst, vilken centern så flitigt använt för att exemplifiera de stora orättvisorna, har visserligen en pension som överstiger folkpensionens grundbelopp med 58 000 kr. Men sedan pensionstillskott och kommunalt bostadstillägg lagts till folkpensionärens grundpension och ATP-pensionären betalat skatt på sin pension, kan skillnaden mellan de både pensionärernas nettoinkomst minska ända ned till 5 000 kr. Jämför man folkpensionärens bruttoinkomst med den högsta inkomsten för en ATP pensionär blir skillnaden 77 000 kr. Men om man ser till den disponibla inkomsten kan skillnaden reduceras till 14 000 kr. Nu kan man naturligtvis med all rätt säga att denna skillnad på drygt 1000 kr. i månaden är av betydelse. Men den illustrerar samtidigt den verklighet som centern aldrig talar om när man är ute för att angripa och misstänkliggöra ATP-systemet. Gösta Andersson har tillgång till det material som utskottets kansli tagit fram och som delvis redovisas på s. 8 och 9 i socialförsäkringsutskottets betänkande. Han måste veta att centern har fel i fråga om de effekter som 159 han påstår att regeringens förslag skulle få. Vid det här laget borde han ha lärt sig att kompensationen till pensionärerna med de högsta ATP-inkomsterna i realiteten, sedan tillskottet beaktats, gör att de får ett obetydligt högre belopp än folkpensionärerna med pensionsoch kommunalt bostadstillägg. Det rör sig kanske bara om 10-20 kr.

Herr talman! Det vore just av Sven Aspling att erkänna att budgetdepartementets jämförelser avser halvårseffekten av centerns förslag. Det är enligt min mening en djupt orättvis jämförelse. Sven Aspling påstår att pensionärernas uppoffring på grund av devalveringen är en engångsföreteelse. Men den får den oundvikliga effekten, om nu de sämst ställda pensionärerna skall bidra med 1 400 kr., att pensionsnivån sänks med det beloppet för lång tid framöver, såvida inte regeringen på nytt kompenserar dem. Det tror jag inte man tänker göra. Det vore intressant att få ett svar från Sven Aspling på frågan om de principer som regeringen har diskuterat sig fram till med landets pensionärsorganisationer, framför allt PRO, kommer att tillämpas på andra områden där regeringen har inflytande. Kommer alltså även andra grupper att få göra motsvarande uppoffringar? Det borde vara enkelt att besvara den frågan med ett ja eller ett nej. Det är litet ledsamt att det skall vara så svårt att förstå vad socialdemokraterna egentligen menar med social rättvisa. Om jag rätt har förstått deras företrädare här, är det enligt socialdemokraterna social rättvisa att kraftigt räkna upp pensionerna för höginkomsttagarna samtidigt som löntagare i vanliga inkomstlägen får bära bördorna av växande statsskulder. Enligt socialdemokraterna är det tydligen social rättvisa att en tvåbarnsfamilj får en ekonomisk smäll på 4 000-5 000 kr. genom devalveringen och momshöjningen. Jag skulle kunna ge en rad liknande exempel, men redan de anförda exemplen visar att socialdemokraterna står för en orättvis social politik. På den punkten känner jag inte igen partiet sedan tidigare år. Det går aldrig att samla en nation bakom en sådan politik, om man vill bana väg för en sundare ekonomi. Det är en av de absolut viktigaste uppgifterna i vårt samhälle. Då måste den principen gälla att de som har de bästa förutsättningarna, den bästa ekonomin eller de högsta pensionerna också måste bära de största bördorna. Det är utifrån dessa principer som centern formulerat sina reservationer i socialförsäkringsutskottet.
Herr talman! Sven Aspling säger att det blir en engångseffekt när man inte får kompensation för, låt oss säga, 4 20 av devalveringseffekten. Men om man går miste om den kompensationen är det klart att basen blir lägre för höjningar varje år senare. Det betyder alltså att det egentligen inte är en engångseffekt, utan att det är en bestående förlust som pensionärerna här gör. Det är möjligt att detta är ett rimligt resultat med hänsyn till den åtstramning som behövs, men då borde man inte ha lovat kompensation för all inflation, något som socialdemokraterna gjort. Vidare fick jag inget svar på frågan: Varför är det så angeläget att kompensera pensionärerna när brännvinet stiger i pris men inte för alla prishöjningar på de dagliga nödvändiga livsmedlen? Jag tycker att det är en ganska egendomlig prioritering som man här gör. Inte heller fick jag något svar när det gäller karensdagarna. Jag kan hålla med om att det hade varit bäst att slippa införa karensdagarna igen. Men om dessa nu är så förhatliga att deras borttagande hör till de fyra prioriterade vallöftena, varför då äventyra borttagandet av karensdagarna genom kravet på momshöjning? Sanningen är ju att socialdemokraterna med den här uppläggningen tycker att karensdagarna är acceptabla vid 20 26 moms men oacceptabla vid 22 20 moms. Vart tog alla de sociala skälen vägen? Sedan, herr talman, har jag behov av att använda min replik till att fästa kammarens uppmärksamhet vid att herr Carlshamre inte hade någon invändning att göra mot herr Asplings anförande.

Herr talman! Jag skall börja med Gösta Andersson, som talar om halvårseffekter. Om man skall göra jämförelser mellan å ena sidan centerns förslag om nytt pensionstillskott och 100 kr. i tilläggsbelopp till basbeloppet och å andra sidan vårt förslag om enbart ett tilläggsbelopp men på 300 kr., måste man jämföra samma tid, nämligen år 1983. De 850 kronorna avser ju delvis år 1984. Hur pensionsbeloppet skall se ut 1984 får vi diskutera när den saken blir aktuell. För 1983 är det otvivelaktigt så att centerns modell kan ge inte bara pensionärer med enbart pensionstillskott utan även ATP-pensionärer med inkomster på upp till 60 000 kr. en något bättre kompensation. Pensionärer med inkomster strax under 30 000 kr. får däremot en något sämre kompensation med centerns förslag än med vårt. Det är en stor grupp pensionärer som ligger i detta inkomstskikt. Sedan blir man inom centern upprörd över att de högsta ATP pensionärerna med regeringens förslag får ett större tillskott än övriga. Nu är det emellertid så, Gösta Andersson, att ju högre pension man har, desto mer förlorar man samtidigt på att basbeloppet räknas upp endast en gång per år. Vi har också i utskottsbetänkandet visat att kompensationen till pensionärerna med de hösta ATP-inkomsterna i realiteten — sedan tillskottet beskattats fullt ut — blir obetydligt högre än för pensionärer som bara har folkpension och pensionstillskott. För statsbudgeten blir centerns förslag också betydligt dyrare under år 1983 och i än högre grad i framtiden. Eftersom det i dag har talats mycket om studiecirklar skulle jag vilja säga till Gösta Andersson att det inte är hederligt att fortsätta den här argumentationen när han nu har tillgång till ett i alla avseenden upplysande sakmaterial. Efter att ha hört hans partiordförande lägga ut texten i dag på eftermiddagen undrar jag, om inte Gösta Andersson bör ta initiativet just till en studiecirkel så att ni åtminstone internt blir klara över vad ni egentligen talar om. Till Ingemar Eliasson vill jag bara säga att vi har en tradition i detta parti, och när vi har gett de fyra löftena har vi därmed också sagt att de skall finansieras. Jag behöver inte förklara för Ingemar Eliasson vilken upprördhet som föreligger beträffande beslutet om karensdagar och vilket elände ni kan ställa till med hänsyn till avtalsförhandlingarna som nu förestår.